Fru talman! Justitieministern ställde frågan om det fanns några belägg för att det hade skett en ökning av de grövre våldsbrotten. Fattade jag honom rätt var hans åsikt att det inte var fallet.

Oavsett hur det förhåller — sig bör kanske i sammanhanget ändå nämnas de uttalanden som har gjorts från pensionärernas riksorganisation, vilka tyder på att man är allvarligt bekymrad över de våldshandlingar som äger rum mot äldre personer. Jag noterade att justitieministern ställde sig positiv till en utbyggnad av stadsdelspolisen. Jag tror det kan vara ett sätt att åstadkomma större trygghet och säkerhet för människor. Självfallet kan de ansträngningar som görs från samhällets sida för att höja säkerheten och tryggheten inte bara rikta sig till en enda grupp, utan de kommer också övriga till del. Jag statistik.

Statsrådet sade här att man inte skall medverka till att skrämma upp folk. Det är väl i och för sig riktigt, men vad jag anförde var några exempel på vad som kan äga rum när det gäller gamla människor. Det hade inte något speciellt syfte att medverka till att skrämma upp folk Men jag vill ändå säga att det är många som i dagens samhälle hyser en viss oro och rädsla inför den utveckling som vi har kunnat skönja på det här området.
Fru talman! Jag skall nu inskränka mig till att understryka — så att det inte blir något missförstånd — att när jag talade om grova våldsbrott så hänförde sig det som jag sade enbart till de grova våldsbrotten, alltså mord, dråp och grov misshandel.

Även med den reservationen vill jag inte ett ögonblick bestrida — det har vi ju andra möjligheter att bedöma att t.ex. tillgreppsbrotten har ökat. Det tror jag vi kan vara fullständigt överens om. Men anledningen till att jag tog upp de grova våldsbrotten var att en av interpellanterna berörde denna situation för de äldre och att jag tycker det är så viktigt att vi politiker, som har möjligheter att ta del av det underlag som finns för olika påståenden, också gör det.

Fru talman! Efter den glättade bild justitieministern fortfarande vill ge av den här viktiga frågan kan det kanske vara intressant att informera kammarens ledamöter om att just när vi har diskuterat frågan om Stockholmspolisen och situationen när det gäller våldsbrottsligheten, så har Götabanken på Sveavägen 14, alldeles här intill, rånats på 200 000 kronor av gangsters med kulsprutepistoler. Jag måste säga att justitieministern är en otursförföljd person. När han är på besök hos Stockholmspolisen händer två rån, och när vi diskuterar frågan här i kammaren inträffar en sådan här allvarlig sak. Jag vet inte, fru talman, om man skall beteckna det som otur eller om det kanske är signifikativt.

Fru talman! Innan debatten är slut måste jag än en gång besvära med att fråga justitieministern om förslaget från expeditionschefen Gullnäs är ett så att säga fristående förslag och om det alltså ligger ”ovanpå” de äskanden som gjorts av polismästaren och rikspolisstyrelsen. I så fall synes man nämligen kunna räkna med ett relativt betydande krav på ökning av polispersonalen i Stockholm i form av totalt äskanden till regeringen vid dess budgetberedning. Jag har inte fått svar på denna fråga, som jag ställde redan i mitt första anförande.
Fru talman! Vad utredningsmannen har föreslagit går till allra största delen ut på att åstadkomma ekonomiska förbättringar för olika grupper av Stockholmspolisen. Frågan om en utökning av antalet tjänster inom Stockholm är något som vi har behandlat i budgetberedningen. De förbättringar i löneställning osv. för olika polistjänster i Stockholm, som jag räknade upp i mitt interpellationssvar, avsåg de tjänster som redan finns i Stockholm. Låt mig sedan bara till fru Kristensson säga, att hon kanske inte lyssnade riktigt på vad jag sade när hon fick uppgiften om bankrånet. Jag sade att jag ansåg utvecklingen just när det gäller rån vara mycket oroande. Nr 136 Måndagen den å 4 11 december 1972 177 nya polismanstjänster. Därutöver finns nu som förslag den Gullnässka utredningen, som går ut på bl.a. 102 nya tjänster. Jag frågar mig nu om den Gullnässka utredningen är en komplettering till det
Fru talman!

För min del är kvantiteten ny personal en mycket angelägen fråga. Jag inser betydelsen av att det blir vissa ekonomiska förbättringar för enskilda befattningshavare, men vad jag här väsentligen är intresserad av är personalkvantitetens ökning hos polisen

Jag läste ur en statistik som var hämtad från Dagens Nyheter, där man tog upp stölder, bedrägerier och rån mot åldringar. Man pekade där på att utvecklingen hittills i år tyder på att antalet brott mot åldringar åter skjuter i höjden och menade att detta skulle gälla även den nämnda gruppen av brott mot äldre personer. Vidare är det bara att konstatera att det faktiskt behövs en förstärkning av polismakten i Stockholm. Det är väl ganska klart att utvecklingen även i andra delar av landet går åt ett håll, nämligen att brottsligheten ökar i viss utsträckning.
Fru talman! Jag skall försök Stockholm har ställt igen. Den förstärkning som polismästaren i Stockholm har begärt redovisas för oss via rikspolisstyrelsens petita och kommer att behandlas i budgetberedningen. Den specielle utredningsmannen för Stockholm har framlagt sitt förslag alldeles oavsett vad polismästaren begärt. Den del av utredningsmannens förslag som kan genomföras utan att vi behöver gå till riksdagen vill vi klara nu, men detta kan inte gälla ett ökat antal tjänster. Så snart det gäller ett ökat antal tjänster måste såväl utredningsmannens som polismästarens förslag så att säga gemensamt bedömas och behandlas i budgetarbetet.

Fru talman! Herr Söderström har frågat utrikesministern 96 1. Varför kan inte svenska myndigheter garantera en svensk medbor gare rättsskydd utanför Sverige, trots att denne även innehar annat medborgarskap? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. De frågor herr Söderström tar upp har vid flera tillfällen tidigare behandlats i riksdagen. De har också vid olika tillfällen föranlett diskussioner i press och andra massmedia. Då det gäller särskilt balternas situation i Sverige — som herr Söderström särskilt hänvisat till — har jag svårt att tro att inte de flesta av dem känner till det medborgarrättsliga läget efter den information som har lämnats av olika kommittéer som är verksamma för tillvaratagande av deras intressen. Och därefter över till frågorna. De allmänt erkända folkrättsliga reglerna beträffande skyddet av dubbla medborgare kan formuleras på följande sätt: en stat kan inte intervenera på diplomatisk väg till förmån för en person i en annan stat där vederbörande är medborgare. Detta gäller även när personen i fråga är både medborgare och har hemvist i det land, som skulle vilja intervenera till hans förmån. I tredje land äger emellertid den stat, där den dubbla medborgaren har ett av sina medborgarskap och därutöver sitt hemvist, rätt att utöva diplomatiskt skydd till hans förmån. Detta utgör svar på herr Söderströms första fråga. Herr Söderström har i detta sammanhang hänvisat till en skrivelse som invandrarverket sänder till dem, som blivit svenska medborgare utan att förlora sitt tidigare medborgarskap. Denna skrivelse är inte något annat än en erinran om gällande folkrättsliga regler. Det måste rimligen ligga i invandrarens intresse att få en sådan påminnelse. Beträffande herr Söderströms andra fråga vill jag säga följande. I samband med förslag till riksdagen angående godkännande av en konsularkonvention mellan Sverige och Sovjetunionen tog utrikesutskottet i sitt utlåtande över propositionen även upp frågan om de dubbla medborgarskapen. Det sägs i utskottets uttalande följande: ”Det må i detta sammanhang nämnas att det tidigare antagits att ett barn till en sovjetisk medborgare alltid erhållit sovjetiskt medborgarskap. Detta skulle ha gällt även om föräldrarna haft dubbelt medborgarskap — t.ex. även svenskt — och varit bosatta utanför Sovjetunionen. Utrikesdepartementet har emellertid nyligen från det sovjetiska utrikesministeriet erhållit uppgifter som synes innebära en ändring av dessa bestämmelser. I en skrivelse från utrikesdepartementet till berörda svenska instanser heter det härom: ”Ur svensk synpunkt synes i beskedet särskilt följande vara av vikt att uppmärksamma. Ett barn, vars ena förälder är sovjetisk och andre förälder annat lands medborgare och som födes då båda föräldrarna ha hemvist utom Sovjetunionen, upptages till sovjetisk medborgare först genom registrering med båda föräldrarnas medgivande antingen hos sovjetiskt konsulat eller hos vistelselandets myndigheter, varvid i senare fallet skriftlig eller muntlig förklaring från båda föräldrarna om val av sovjetiskt medborgarskap för barnet skall avgivas. Sovjetiska myndigheter dubbel db när båda föräldrarna vid barnets födelse vistas utom riket. rvärv av a FETT NORRA sovjetiskt medborgarskap sker sålunda först efter visst registreringsförskap farande. Därest sådan registrering ej skett, är ett barn i dylikt äktenskap, vilket givetvis är svensk medborgare enligt svensk lag, sålunda ej sovjetisk medborgare enligt sovjetisk lag.” Vad här citerats delgavs på sin tid — förutom olika myndigheter även Estniska kommittén. Genom de upplysningar som sålunda erhållits av sovjetiska vederbörande efter framställningar från svensk sida står det klart att problemet med de dubbla svensk-sovjetiska medborgarskapen såvitt gäller de här i landet bosatta balterna — kommer att så småningom försvinna av sig självt. Jag vill tillägga att de försök, som gjorts att lösa problemen med de dubbla medborgarskapen genom internationella överenskommelser, hittills varit föga framgångsrika. Beträffande Sovjet finns det inte något exempel på att detta land ingått ett medborgarskapsavtal med ett icke-kommunistiskt land. Jag tror därför att förutsättningar för ett bilateralt avtal mellan Sovjet och Sverige är försvinnande små.

Fru talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Ända sedan de första flyktingarna kom från de baltiska staterna har jag på grund av mitt medlemskap i vårt partis ungdomsförbund haft ett stort intresse för dem och för deras situation. På den tiden kom jag naturligt nog mest i kontakt med yngre människor, vilka förutom sitt flyktingskap hade en alltför realistisk upplevelse av direktkontakt med den ryska ockupationsarmén såsom soldater och försvarare av sitt land. Vad de kunde berätta om mänskligt lidande och brutalitet gjorde på oss svenska ungdomar ett outplånligt intryck, vilket inte förminskades, då vi efter hand som tiden gick kunde följa deras anpassning i vårt svenska samhälle. Så småningom lärde vi även känna andra medlemmar från deras land och upplevde hur de försökte att genom god sammanhållning och anpassning finna en plats, där de kunde göra sin insats. Jag har den bestämda uppfattningen att de baltiska flyktingarna är de, som kanske bäst lyckats smälta in i vår miljö och, vare sig de blivit svenska medborgare eller ej, bäst lyckats anpassa sig i vårt samhällsliv Här måste jag naturligtvis göra ett undantag för alla dem, som trots den avspänning som skett efter det andra världskriget, inte vågat stanna kvar i ett land, som ligger så nära Ryssland utan rest vidare västerut till Canada eller USA. Tecken till upptrappning har inte heller saknats under de år som gått, och jag har full förståelse för deras oro — inte minst när jag vet vad många av dem har fått gå igenom. Men oavsett om balterna stannat kvar i vårt land eller om de rest vidare, har de i ett fall en gemensam uppfattning, när det gäller Ryssland. De betraktar fortfarande de baltiska staterna som deras hem och fosterland och anser att detta fosterland har tagits ifrån dem med våld. De kan inte finna sig i detta utan ställer rättmätiga krav på att med hjälp av alla andra, fredligt inriktade stater kunna få tillbaka sitt fosterland och kunna återvända dit utan fruktan och utan risk att inte få leva som fria människor i ett fritt land. Det är kanske mot denna bakgrund som man skall se den skrivelse som Baltiska samarbetsutskottet i Sverige publicerat inför den europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors. Skrivelsen är daterad 14.11.1972. I detta cirkulär påvisas Sovjets målsättning i Europa, varefter samarbetsutskottet i tre punkter har sammanfattat sin uppfattning av hur fred och frihet skall kunna uppnås: 1. Principen om folkens självbestämmanderätt erkännes och tillämpas även på de av Sovjetunionen under andra världskriget ockuperade områdena. 2. Den europeiska säkerhetskonferensen anser sig sakna befogenheter att erkänna den nuvarande gränsdragningen i Österuropa, som är en följd av Sovjetunionens militära ockupation av en del områden och länder. Som följd därav har den europeiska säkerhetskonferensen ingen som helst rätt att godkänna exempelvis de baltiska staternas införlivande i Sovjetunionen, vilket skedde i strid mot de baltiska folkens vilja. Vi vill särskilt påminna om att Estlands, Lettlands och Litauens gränser mot Sovjetunionen fastställdes för all framtid i fredsfördragen efter första världskriget. 3. De i säkerhetskonferensen deltagande regeringarna bör uttala sin respekt för principen om lika rätt till frihet och oberoende för såväl stora som små folk. Som följd härav bör Estland, Lettland och Litauen på fredlig väg återupprättas som fria, oberoende, demokratiska stater. Därför bör säkerhetskonferensen kräva, att de sovjetiska trupperna omgående dras tillbaka från Balticum och Östeuropa. Detta är den senaste aktion som balternas organisation i Sverige vidtagit. Men dessförinnan har man på många områden försökt att få till stånd en bättre ordning och andra villkor för sina medlemmar. Redan på 1940-talet blev många balter svenska medborgare, och i det sambandet uppkom frågan om det dubbla medborgarskapet, som i år fått en extra aktualitet, sedan statens invandrarverk tillställt nyblivna svenska medborgare en skrivelse daterad den 2 februari 1972, där de upplyses om att de fortfarande är sovjetiska medborgare och därför inte kan skyddas utanför Sverige. Jag tyckte då att det var naturligt att genom att interpellera få reda på hur den svenska regeringen såg på dessa frågor. I riksdagen har frågan om balternas dubbla medborgarskap berörts, dels 1948 då herr Håstad fick svar på en fråga av utrikesminister Östen Undén, dels i motioner åren 1959 och 1960. I dessa motioner krävdes att förutvarande medborgare i Estland, Lettland och Litauen — om de ville — skulle få antecknas som statslösa i stället för som sovjetryska medborgare. Vidare krävdes en utredning om möjligheterna för utländska medborgare i Sverige att under vissa förutsättningar befrias från sitt utländska medborgarskap. Bägge motionerna avslogs av riksdagen. 1966 togs frågan upp av herr Yngve Holmberg, som frågade om möjligheterna Nr 136 till underhandlingar med sovjetryska ledare för att lösa frågan. Dåvarande Måndagen den utrikesministern Torsten Nilsson hänvisade till möjligheten att efter 11 december 1972 ansökan till Högsta sovjets presidium kunna befrias från sovjetiskt medborgarskap. En liknande hänvisning fanns inom parentes sagt även i brevet från invandrarverket 1972, som jag nyss citerade. De människor, som berörs av dessa besked, anser att de goda råden är antingen cyniska eller också bygger på okänslighet för deras situation. Mycket få balter har därför utnyttjat möjligheten att befrias från sitt sovjetiska medborgarskap genom ansökan till sovjetiska myndigheter. Inte heller är det realistiskt att räkna med att frågan skall kunna lösas genom att flera balter i fortsättningen kommer att begagna sig av denna möjlighet. De viktigaste orsakerna till detta är: Balterna i Sverige uppfattar sig inte som sovjetiska medborgare. Att då söka befrielse från ett medborgarskap, som man inte vill kännas vid, vore att godkänna den ryska erövringen av det tidigare hemlandet — åtminstone psykologiskt. vidare ytterst närgångna frågor om den sökande själv och hans släktingar. Många balter i landsflykten upplever dessa frågor som ett hot mot sina släktingars säkerhet i det ockuperade hemlandet. Jag har här några exempel på formulärets frågor: 8. Vilket arbete har ni nu och var är ni anställd, hur stor inkomst har ni ? 9. Är ni straffad eller har ni varit föremål för förundersökning, när, var och varför? 10. Har ni tjänstgjort i något lands armé eller i något krigsförband, när och i vilka? 12. Har ni vistats i Sovjetunionen . Därest ja, var, när, under vilka omständigheter och med vilka dokument lämnade ni landet? Er sista uppehållsort i Sovjetunionen ? 13. Äger ni personliga eller har era närmaste anhöriga förmögenhetstillgångar — penningtillgodohavanden eller i annan form — i Sovjetunionen eller i utlandet? Därest ja, vilka tillgångar och var ? 16. Vilka av era anhöriga är bosatta i Sovjetunionen ? 17. Vilka av era anhöriga är bosatta utomlands ? Förutom det förnedrande i — och för vissa personer farliga i — att lämna svar på dessa närgångna frågor tillkommer, att ansökan är förenad med vissa kostnader.

En av grundsatserna i konventionen är, att en person, som efter egen ansökan blir medborgare i en stat, skall förlora sitt tidigare medborgarskap. Med hänsyn till att ett medborgarskap medför inte bara rättigheter utan också skyldigheter är det tydligt, att flerfaldigt medborgarskap kan vålla den enskilde allvarliga olägenheter. Utskottet skriver: En ledande princip för vår medborgarskapslagstiftning har därför sedan gammalt varit att i möjligaste mån söka förhindra uppkomsten av fall av dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. I likhet med departementschefen anser utskottet att Europarådskonventionen på ett verksamt sätt kan bidra till en begränsning av sådana fall och att det därför från svensk synpunkt är anledning att verka för att konventionen vinner så vidsträckt anslutning som möjligt. Ett av de mest betydelsefulla exemplen på olägenheter med dubbla eller flerfaldiga medborgarskap är att en person kan bli ålagd militärtjänstgöring i mer än en stat. I konventionen finns särskilda regler för att förhindra sådana konsekvenser av medborgarskapslagstiftningen något som synes vara av stort värde. I likhet med departementschefen anser utskottet att Sverige bör biträda konventionen. Så har skett och Sverige har ratificerat överenskommelsen.

Att så var fallet intygades av notarius publicus i Stockholm. ”Jag har aldrig varit och vill ej vara sovjetrysk medborgare. Jag vill icke att mina barn och barnbarn i flera led i folkbokföringen skall erhålla dubbel medborgarskapsbeteckning — svensk och sovjetrysk medborgare — såsom hittills skett. Jag vill att frihetslandet Sverige på administrativ väg befriar mig och mina efterkommande från varje formell samhörighet med Sovjet. Jag vill vara lojal medborgare i Sverige. Jag vill icke bli betraktad såsom lojalitetsskyldig mot det land och den regim som med våld och förtryck förintade det fria Estland, Lettland, Litauen.” Åberopande dessa uttalanden riktar Baltiska samarbetsutskottet till hans excellens statsministern en vördsam vädjan att beakta den speciella situation i vilken i Sverige varande balter befinner sig samt överväga olika möjligheter att tillmötesgå de i deklarationen uttryckta önskemålen. Som motivering för sin framställning vill samarbetsutskottet anföra följande: 1. Estland, Lettland och Litauen ockuperades av Sovjetunionen sommaren 1940 efter den beryktade Hitler-Stalinpakten. Detta var en klar våldshandling, och det sovjetryska medborgarskap som genom denna annektion påtvingades invånarna i de baltiska staterna äger i och för sig icke folkrättslig giltighet. Esterna, letterna och litauerna har själva aldrig betraktat sig som sovjetryska medborgare eller ansökt om detta medborgarskap. Därför kan balterna i Sverige icke heller godta en sådan väg som anvisats av utrikesminister Nilsson och som skulle innebära ett både formellt och faktiskt erkännande av det sovjetiska medborgarskapet. 2. Sommaren 1971 intogs de baltiska länderna av tysk krigsmakt, och denna ockupation varade till våren 1945. Inför hotet av en ny sovjetisk ockupation flydde under åren 1943—194S5 till Sverige ca 22 500 ester, 7 000 estlandssvenskar, 4 000 letter och 500 litauer. Alla dessa människor sökte asyl i Sverige, där de också blev humant och välvilligt mottagna. Deras statsrättsliga ställning fram till den 1 januari 1947 var statslös, eller f. d. estniska, lettiska eller litauiska medborgare. Efter 1947 betraktades dessa människor av svenska myndigheter såsom sovjetryska medborgare av estnisk, lettisk eller litauisk härkomst. Denna statusändring, som närmare motiverades i en av justitieoch utrikesdepartementet företagen utredning, sades grunda sig på en ukas utfärdad av Högsta sovjet den 7 september 1940. Utredningsresultatet framkallade oro och förbittring hos balterna och föranledde ca 7 000 av dem att lämna Sverige med USA och Canada som främsta resmål. De svenska myndigheterna gav dock lugnande besked. Det sades, att anteckningar om sovjetryskt medborgarskap endast tillkommit på formella grunder och att de skulle försvinna ur balternas handlingar sedan naturalisation ägt rum. I riksdagen har vid olika tillfällen avgivits interpellationer och motioner i denna fråga. Senast 1959 ansåg dock första lagutskottet, som förberett frågans behandling, att någon särskild utredning icke var behövlig eftersom internationell hövlighet kräver, att vår medborgarskapsrätt tar hänsyn till främmande rätt. På hösten 1964 började balterna i Sverige uppmärksamma, att svenska myndigheter konsekvent gjorde anteckningar om det sovjetiska medborgarskapet i äktenskapsbetyg och andra handlingar, som utfärdades för balter. Detta vållade ny oro hos balterna och resulterade i en mängd förfrågningar hos olika myndigheter, vilket till sist även uppmärksammades av de politiska partierna med resultatet, att Yngve Holmberg ställde en enkel fråga till utrikesminister Torsten Nilsson. Sedan dess har frågan rätt ingående behandlats i pressen. Det finns i internationell rätt intet som säger, att en stat i alla lägen skulle vara folkrättsligt förpliktad att respektera ett annat lands medborgarrättsliga lagstiftning och ännu mindre att påtvinga någon ett tredje lands medborgarskap. Från denna utgångspunkt synes Sverige också ha handlat när det gäller de till Sverige flydda ca 7000 estlandssvenskarna. Dessa hade sedan urminnes tider levt i Estland och var vid den sovjetryska annektionen år 1940 alla estniska medborgare. Såsom sådana borde de också falla under den beryktade ”ukasen” men de har veterligen aldrig haft något besvär med sitt sovjetryska medborgarskap. På vilket sätt dessa våra ödeskamrater kunnat undgå det oss andra påtvingade sovjetryska medborgarskapet är samarbetsutskottet icke bekant. Frågan har dock stor principiell betydelse. Skulle det förhålla sig så, att Sovjetunionen för närvarande icke betraktar estlandssvenskarna såsom sovjetryska medborgare, kan detta, såvitt Samarbetsutskottet kan förstå, endast förklaras med att en överenskommelse ägt rum mellan Sverige och Sovjetunionen, enligt vilken den personliga plikten att hos Sovjetunionens myndigheter lämna särskild anhållan om att bli befriad från det sovjetiska medborgarskapet, fallit bort. Om detta antagande skulle vara riktigt, visar det emellertid samtidigt att olika praxis tillämpas för olika kategorier av svenska medborgare härstammande från samma land. I kraft av sin övertygelse om allmänmänskliga rättigheter och av personliga säkerh r sig balterna i Sverige icke kunna följa utrikesministerns råd beträffande ifyllande av det särskilda formulär som finns att avhämta på Sovjetunionens ambassad i Stockholm. Baltiska samarbetsutskottet vill slutligen som ytterligare stöd för sin hemställan hänvisa till en PM om dubbelt medborgarskap som professor Hilding Eek efter en förfrågan från utskottet låtit upprätta. Professor Eeks utlåtande är bifogat till utskottets skrivelse.

Nu har hemställan i den första attsatsen medfört att åtgärder i syfte att bifalla önskemålet vidtagits. Anteckning lär numera inte göras om sovjetiskt medborgarskap i den svenska folkbokföringen. Däremot torde de bägge andra önskemålen kvarstå, utan att någon åtgärd vidtagits från myndigheternas sida. Av statsrådets svar på interpellationens första fråga får jag den uppfattningen, att om en person med såväl svenskt som sovjetiskt medborgarskap vistas i annat land än Sverige eller Sovjet så kan han få diplomatiskt skydd från Sverige — men icke om han vistas i Sovjetunionen. Men, herr statsråd, om denna tolkning är riktig, förefaller det mig mycket egendomligt att invandrarverket skriver att ”svenska myndigheter inte kan garantera rättsskydd utanför Sverige”. Man borde väl ha skrivit, att uteblivet rättsskydd avsåg vistelse i Sovjetunionen. Jag hoppas att få ett förtydligande av statsrådet på den punkten. Sedan bekräftar svaret den rådande oklarheten om vem som är att anse som sovjetisk medborgare. I svaret hänvisas till propositionen nr 18 år 1968 och utrikesutskottets utlåtande nr 98 år 1968. Här måste jag inskjuta, att den eljest så förträffliga upplysningstjänsten inte meddelat mig, att denna fråga varit föremål för någon behandling i riksdagen i detta sammanhang, men det förändrar i sak ingenting. Den i Sverige vanligaste tolkningen har varit att medborgare i baltiska staterna, som den 7 september 1940 fanns i de nämnda länderna, är sovjetiska medborgare. Övriga baltiska medborgare, som vid denna tidpunkt inte befann sig inom sovjetkontrollerade områden, blev inte sovjetiska medborgare. I Sverige anses de som statslösa, såvida de inte erhållit annat medborgarskap. Och tyvärr tycks tillämpningen av dessa normer ha varit mycket oenhetlig. Ibland har personer bokförts som statslösa, i andra fall har de bokförts som f. d. baltiska medborgare — och detta har t.o.m. skett, när inte ens den sovjetiska lagstiftningen ansett att så var fallet. Nu framgår av svaret på interpellationen att den rätta tolkningen skall vara att endast om föräldrarna till barnen begär det, så kan barnen bli sovjetiska medborgare — sker icke en sådan begäran är barnen endast svenska medborgare. Detta är klart och entydigt — och säkerligen helt i linje med vad balterna själva önskar för sina barn. Men jag måste få ställa ytterligare en kompletterande fråga. Det står i svaret att barn till två svenska medborgare, av vilka den ena tillika är sovjetisk medborgare, icke automatiskt erhåller sovjetiskt medborgarskap. Men det finns också många personer av bägge könen med dubbelt medborgarskap. Vad händer, om sådana gifter sig med varandra och får barn? Gäller då samma regler för dem, eller innebär reglerna att dylika äktenskap bör förhindras så att problemet med de dubbla svensksovjetiska medborgarskapen kommer att så småningom försvinna av sig självt, som det heter i interpellationssvaret? I sista stycket av svaret tillägger statsrådet att de försök, som gjorts för att lösa problemet genom internationella överenskommelser, hittills varit föga framgångsrika. Det ger anledning till att upprepa den fråga, som redaktör Andres Käng ställt i en understreckare i Svenska Dagbladet den 7 november 1972, varför Sverige som första nation efter Nazi Tyskland — måste erkänna den ryska ockupationen av de baltiska staterna. Borde inte först från svenskt håll ha undersökts hur det skulle bli med alla dem, som hade flytt och som befann sig i Sverige? Om så hade skett före erkännandet, hade kanske inte det sista stycket i interpellationssvaret behövt finnas. Speciellt med tanke på kända svårigheter att få till stånd specialavtal med Sovjet, borde sådana överväganden ha gjorts. Nu tycks regeringen trösta sig med att enligt den uppgift som UD erhållit från sovjetiska utrikesministeriet kommer problemet så småningom att försvinna av sig självt! Det är tur för vårt lands alla innevånare att regeringen inte har den inställningen till alla andra problem som finns i vårt samhälle. Det skulle väl i så fall innebära att om man bara sitter lugnt och avvaktar så kommer lösningarna av sig själva. I ästa fall att många oförvitliga svenska den här frågan innebär svaret i medborgare måste finna sig i att fram till sin död leva i förvissningen att deras integritet är i fara och att de inte — trots sitt svenska medborgarskap — jämställs med andra svenska medborgare. Detta anser Nr 136 att vara modernt och framsynt. Måndagen den Så kan jag knappast tolka svaret på min andra fråga på annat sätt än 11 december 1972 att regeringen icke har vidtagit några åtgärder för att befria någon från — sitt sovjetiska medborgarskap. Och det svaret är inte tillfredsställande. Ang. rättsskyddet för svenskar med jag är stötande för ett rättssamhälle som i alla avseenden bemödar sig om Hur rimmar det med de internationella förpliktelser vi åtagit oss? Vi har anslutit oss till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som omfattar 30 artiklar. Artikel 2 lyder: ”Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.” Artikel 3: ”Envar har rätten till liv, frihet och personlig säkerhet.” Artikel 15: ”Envar har rätt till en nationalitet.” Till denna förklaring har även Sovjetunionen anslutit sig. Är det bara tomma ord och en vacker fasad, bakom vilken man kan handla hur man vill? Detta måste väl även innebära en förpliktelse till efterlevnad. Och hur är det med 1963 års Europakonvention, som jag tidigare berört? Vi har där förbundit oss att försöka förhindra uppkomsten av fall av dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. Är det också bara tomma ord utan innebörd? Regeringen bedriver en mycket aktiv utrikespolitik på vissa områden och borde enligt min uppfattning ha stora möjligheter att aktivera sin verksamhet också vad det gäller dubbelt medborgarskap. Även om närheten till en stor nation kanske kan anses besvärande, får detta inte medföra att Sverige gör avkall på sina principer och på ingångna internationella förpliktelser. Om så sker, då finns verkligen risken för att vårt anseende kommer att sjunka och vår trovärdighet kommer att minska. Och vad är sedan allt internationellt arbete värt? Har den svenska regeringen lyssnat till vad den välkände experten i internationell rätt, professor Hilding Eek, föreslagit i fråga om balternas dubbla medborgarskap? Han anser att det är föga tillfredsställande att ett mycket stort antal svenska medborgare också har medborgarskap i Sovjetunionen. Man borde därför på vanlig diplomatisk väg söka uppnå en överenskommelse med Sovjetunionen enligt vilken personer som har medborgarskap samtidigt i Sovjetunionen och Sverige genom en anmälan t.ex. till justitiedepartementet i Sovjetunionen kan förklara sig vilja vara att betrakta som medborgare i endast ett av dessa länder. Något slags utväxling av information mellan ministerierna bleve behövlig. Motiveringen för ett sådant ömsesidigt arrangemang är väl närmast att det ligger i båda ländernas intresse att klara upp en administrativt otillfredsställan de situation. | Jag kan helt instämma med professor Eeks förslag. Därmed skulle inte blott barnen till balterna kunna befrias från vad de nu anser vara en diskriminering utan även deras föräldrar. Samtidigt skulle vi kunna tvätta bort en fläck på vårt rättssamhälle — en fläck som jag tycker är både stor

Herr talman! Herr Söderström ställde en kompletterande fråga till mig och jag skall svara på den.

Emellertid är det inte alldeles säkert vad det uttalandet innebär i den situation som herr Söderström tar upp, nämligen att föräldrarna har dubbelt medborgarskap — svenskt och sovjetiskt. Då är det möjligt att barnen enligt sovjetisk lagstiftning automatiskt betraktas som sovjetiska medborgare, även om hela familjen alltså bor i Sverige. Sedan skall jag inte i övrigt kommentera så mycket vad herr Söderström sade, men jag vill påpeka att han tar i litet hårt när han säger att om vi hade samma inställning till andra problem, att de med tiden löser sig själva vartefter folk dör undan, skulle mycket vara ganska tokigt. Men herr Söderström är inte obekant med det faktiska läget. Det finns vissa gränser för Sveriges makt och inflytande på den internationella scenen, och när man kan iakttaga att dessa frågor inte går att lösa därför att Sovjetunionen inte i relation till något icke-kommunistiskt land har velat lösa de dubbla medborgarskapsproblemen bilateralt finns inte något skäl för oss att begära upptagande av sådana förhandlingar. Om det fanns utsikter — även om de vore små — att nå något som helst resultat skulle vi också överväga att ta upp förhandlingar.
Herr talman! Får jag vädja till statsrådet om att få ett fullständigt klargörande av vad som händer när både mannen och hustrun har dubbelt medborgarskap. Jag tror att det är en synnerligen vital fråga, i varje fall för dem den berör. Som det nu är råder tydligen oklarhet på den här punkten, och jag tycker att det verkligen vore skönt om man kunde få fullständig klarhet — helst en sådan klarhet som innebär att, oavsett om ena parten eller båda parter innehar dubbelt medborgarskap, barnen bör kunna bli befriade från det. Sedan talar statsrådet om vilka svårigheter som finns. Så snart vi kommer in på internationella frågor blir det givetvis svårigheter. Men för att lösa internationella svårigheter har vi åtagit oss internationella förpliktelser. Vi har, som jag nämnde tidigare, exempelvis godkänt FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna. Men jag frågade också: Är det bara tomma ord? Om vi skriver under denna stadga och säger att vi är beredda att följa den stadgan, och om Ryssland skriver under den och säger att man är beredd att följa den, skall man då inte kunna enas? Skall i det här fallet Ryssland kunna säga att man blankt struntar i stadgan och Sverige bara finna sig i detta? Jag kan inte anse att det är tillfredsställande.
Herr talman! När det gäller herr Söderströms begäran att vi skall fö lagstiftning kan jag bara kort svara att vi skall undersöka saken och på diplomatisk väg försöka utverka ett förtydligande. Nu är det emellertid söka få ett förtydligande av uttalandet om sovjetisk medborgarskaps rätt unikt att man över huvud taget lyckats få fram ett uttalande som är så pass preciserat som detta till sin innebörd, och vi är i och för sig glada
Herr talman! Får jag fråga en annan sak också. Justitiedepartementet har lagt fram en proposition, nr 132 år 1972, som heter Rättshjälpsreform II. Den är daterad den 3 november 1972. Bilaga nr 4 innehåller förslag till lag om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet. I 48 heter det att bistånd utgå som exempelvis är ”föremål för förfarande som avser hans avlägsnande från främmande stat, omhändertagande för vård eller annat frihetsberö vande, om påföljden eller åtgärden skulle för honom medföra allvarliga nackdelar”. Kommer denna lag, om den antas av riksdagen, att gälla även för personer med dubbelt medborgarskap som vistas i Sovjetunionen?
Herr talman! På denna fråga kan jag kort svara att den som har dubbelt medborgarskap — svenskt medborgarskap och ett annat medborgarskap — kommer att falla under denna lagstiftning.
Herr talman! Men hur rimmar det med att svenska myndigheter inte kan ge något skydd till personer med dubbelt medborgarskap som vistas i Sovjetunionen? Jag tycker att de här två sakerna strider mot varandra.
Herr talman! Vilka personer man diplomatiskt kan skydda enligt de folkrättsliga reglerna är en sak. En annan sak är att om en person som är svensk medborgare råkar i klammeri med rättvisan utomlands kan vi ekonomiskt och i övrigt försöka hjälpa den personen. Normalt sett finns det inget folkrättsligt eller annat hinder för detta.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig vilka konkreta åtgärder som har vidtagits respektive planeras för att minska uppehållstider och höja hastigheten på inlandsbanan från Östersund och norrut för att på detta sätt öka turisternas och andra resandes benägenhet att utnyttja tåget som färdmedel. En förutsättning för att upprätthålla en järnvägsförbindelse som gör det möjligt att på en dag resa mellan Östersund och Gällivare är att det finns ett tillräckligt stort resandeunderlag för en sådan trafik. Fram till år 1969 framfördes dagligen ett genomgående tåg Östersund—Gällivare. Försöksvis har så sent som år 1971 dessutom förekommit trafik med direkt sovvagn mellan Stockholm och Storuman under vintersportsäsongen. Trafikutvecklingen på inlandsbanan har emellertid länge varit vikande, och SJ har därför ansett det nödvändigt att inrikta kvarvarande persontrafik på banan så, att i första hand behoven av anslutningsförbindelser till norra stambanan kan tillgodoses. Matartrafiken från orterna längs inlandsbanan till stambanans fjärrtåg och till kuststäderna samt Östersund utgör nämligen det viktigaste trafikunderlaget. Allmänt gäller att stora satsningar har gjorts och fortfarande görs för att bibehålla och förbättra kommunikationerna i det inre av Norrland. Årligen utgår således betydande belopp av statsmedel för att upprätthålla sådan järnvägsoch busstrafik som från företagsekonomisk synpunkt inte är lönsam. Detta ekonomiska stöd kommer också turistnäringen till godo.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Som jag väntat innehöll det egentligen bara en del allmänna uttalanden om kommunikationsministerns positiva inställning till turisttrafiken i det inre av Norrland. Detta kan i och för sig vara gott och väl, men man saknar tyvärr konkreta förslag till åtgärder för att öka den spårbundna trafikens konkurrenskraft gentemot övriga färdmedel i Norrlands inland. Hela svaret andades något av defaitism och var egentligen lika tomt på förslag som läktaren är på åhörare. I min interpellation har jag redovisat vissa intryck från ett par resor som jag företog på inlandsbanan sommaren 1972. Dess värre måste jag konstatera att intrycket av SJ:s service på inlandsbanan blev ganska negativt. Jag är angelägen att framhålla att jag därmed avser SJ:s tidtabeller, vagnmateriel o. d. SJ-personalens insatser var däremot utan vank — den var ständigt mycket tjänstvillig. Eftersom tjänstgörande tågpersonal respektive SJ-personal på berörda stationer inte kunde ge några godtagbara förklaringar till uppehållstider m.m. har jag emellertid funnit anledning att närmare undersöka de förhållanden under vilka trafiken drivs där. För övrigt kan man fråga sig hurdan kontakten egentligen är mellan linjepersonalen och de människor som sysslar med att upprätta tidtabeller. Jag har skaffat fram tidtabellsuppgifter beträffande de snabbaste förbindelserna under sommarperioderna 1942, 1952, 1962 och 1972 på inlandsbanan mellan Östersund och Gällivare. Jag har därvid bl.a. gjort den nästan chockerande upptäckten att sammanlagda restiden från Östersund till Gällivare sommaren 1942 — dvs. för 30 år sedan, då vi tvingades använda vedeldade lok som dragkraft — var 33 timmar 51 minuter. I dag, 1972, är den 5 minuter längre, dvs. 33 timmar 56 minuter. I ärlighetens intresse bör jag kanske redovisa att övergången till motorvagnar medfört att den effektiva restiden dock har avkortats från 18 timmar 40 minuter till 12 timmar 15 minuter, men jag ifrågasätter starkt om turisterna har något större intresse av att vid en dylik resa uppehålla sig i t.ex. Arvidsjaur från kl. 16.41 den ena dagen till kl. 9.50 nästa morgon. Jag bör kanske också upplysa om att det 1972 finns möjlighet att resa från Östersund till Gällivare på ca 10 1/2 timmar genom att åka via Boden, alltså en betydligt längre väg. Men då går man ju miste om att se det unika turistlandskapet längs inlandsbanan, På bildskärmen visar jag nu restider för de snabbaste förbindelserna under somrarna 1952, 1962 och 1972 på sträckan Östersund—Storuman. Den totala restiden var kortast på denna sträcka år 1952 — då var den 5 timmar och 4 minuter. År 1962 hade den ökat med 2 minuter, och 1972 har den ökat till jämna 6 timmar. Det är alltså i det närmaste 1 timme längre restid än för 20 år sedan. Restiden exklusive uppehåll av längre art var kortast 1962, nämligen 4 timmar och 54 minuter, 5 minuter kortare än den var 1952 men 18 minuter kortare än den är 1972. När det gäller sträckan Östersund—Gällivare var den totala restiden 1972 för dessa 77 mil 12 timmar och 17 minuter. År 1962 hade den stigit till 16 timmar och 1972 slutligen till 33 timmar och 56 minuter. Om vi även beträffande denna förbindelse bortser från de längre uppehållen så blir den effektiva nettorestiden 11 timmar och 17 minuter 1952. År 1962 hade den stigit med 41 minuter och 1972 med ytterligare 17 minuter, dvs. till 12 timmar och 15 minuter. Det är alltså en timme längre effektiv restid mellan Östersund och Gällivare 1972 än för 20 år sedan. Om vi slutligen ser på den genomsnittliga hastigheten exklusive längre uppehåll så visar det sig att man hade den högsta genomsnittliga hastigheten på sträckan Östersund—Gällivare 1962. Då uppnådde man den ”svindlande” genomsnittshastigheten av 63,7 km i timmen. År 1972 har den sjunkit till 60 km i timmen. På sträckan Östersund —Gällivare hade man den i särklass största genomsnittshastigheten 1952, dvs. 66,1 km i timmen. År 1962 sjönk denna hastighet till 62,3, och den var nu i år Mot bakgrund av detta tycker jag verkligen att man kan fråga sig om det är riktigt som SJ brukar säga, att det är resenärerna som sviker SJ. Jag vill med bestämdhet påstå att det är SJ som sviker sina kunder. Ingen menar väl att det är billigare att köra 1 timme längre tid mellan Storuman och Östersund så att man kan göra några besparingar på det viset — i varje fall tror inte jag det. Jag känner över huvud taget inte till något kommunikationsmedel, om vi bortser från de förhållanden som råder i storstadskärnorna, som har en lägre genomsnittshastighet 1972 än för 20 år sedan. När man dessutom lägger in — såvitt jag har kunnat finna — oförklarligt långa uppehåll på skilda stationer och därigenom ytterligare ökar den totala restiden, så är det inte underligt att turisterna väljer andra kommunikationsmedel än tåget när det gäller att färdas längs inlandsbanan. En förklaring till de lägre genomsnittshastigheterna lär vara att man sänkt högsta tillåtna hastigheten från 90 till 80 km i timmen på huvuddelen av inlandsbanan på sträckan Östersund —Gällivare. Samtidigt har man på stora sträckor, nästan parallellt med inlandsbanan, byggt högklassiga bilvägar med en tillåten hastighet av 110 km i timmen. Att sköta banunderhållet på ett sådant sätt att man tvingas reducera högsta tillåtna hastigheter synes minst sagt anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrund av de starkt förbättrade förhållandena för bilisterna i samma område. Med den brist på sysselsättning som hela 1960-talet har rått i Norrlands inland borde det tvärtom ha varit en angelägen uppgift för både arbetsmarknadsstyrelsen och SJ att bereda människor sysselsättning med att bl.a. förbättra spår och banvallar på inlandsbanan. Sådana åtgärder är ju en fundamental förutsättning för att man skall kunna öka hastigheten på järnvägen och därmed samtidigt förbättra järnvägens konkurrensförmåga gentemot andra trafikmedel. Jag måste också notera att den vagnmateriel som använts på inlandsbanan är ganska nedsliten och i behov av ersättning. Enligt vad jag inhämtat påstås det i varje fall från visst håll att vagnmaterielen är i princip utsliten 1974 och att man inte har planerat några ersättningar. Det vore av intresse att veta om SJ har några funderingar på att radikalt förbättra den vagnmateriel som i fortsättningen skall användas här. Vi vet ju att man i t.ex. England provar en del tåg i lättmetallsutförande som har möjlighet att ”luta sig” i kurvorna för att på det sättet medge betydligt högre hastigheter än nuvarande vagnmateriel medger. Såvitt jag har kunnat inhämta lär även ASEA i Sverige och SJ ha dylika tåg under utarbetande, men de är eldrivna, och jag är därför intresserad av att veta om SJ har några planer på att använda liknande tågtyper även i det spårnät som icke är elektrifierat. För övrigt finns det redan nu dieseldrivna tyska motorvagnar som fungerar efter den här principen och som alltså ger möjlighet till betydligt högre hastigheter utan att man förändrar kurvradier o. d. Jag kan till sist inte underlåta att kommentera det enligt mitt förmenande anmärkningsvärda förhållandet att postens diligenser på ett flertal ställen längs inlandsbanan svarar för posttransporter, trots att man utan olägenhet i stället borde ha kunnat använda befintliga rälsbussför bindelser. I det trafiksvaga område som inlandsbanan går genom måste man ju hushålla med samhällets transportresurser. Enligt mitt förmenan Måndagen den 11 december 1972 de är det naturligt att där man har tillgång till spårbunden trafik skall denna utnyttjas för exempelvis posttransporter, under det att diligenserna skall svara för matartrafiken till järnvägslinjerna. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka kommunikationsministern för svaret men ber att få sluta detta inlägg med ytterligare två frågor till kommunikationsministern: 2. Planerar departementet och SJ att utnyttja nya konstruktioner av motorvagnstyp, s.k. bankande tåg, för att på detta sätt öka hastigheterna utan ändring av kurvradier etc.

Herr talman! Herr Torwald tog upp vissa frågor som hade att göra med inlandsbanan — uppehållstider för de tåg som för närvarande går där, banstandard, färdhastighet osv. Beträffande uppehållstiderna visar ett närmare studium av den tidtabell som nu finns och som herr Torwald hänvisade till att uppehållen vid omstigningsstationerna Hoting, Storuman och Arvidsjaur i genomsnitt är ca 20 minuter. De uppehållen gäller enligt tidtabell och är nödvändiga för att klara tågmöten, invänta anslutande tåg osv. Självfallet kan ibland längre väntetider inte undvikas på grund av t.ex. förseningar hos anslutande tåg. Frågan om färdhastigheten på linjen är lätt att besvara. Banstandarden på inlandsbanan medger i regel inte någon höjning av färdhastigheten. En ökad genomsnittlig reshastighet på inlandsbanan är alltså av det skälet mycket svår att åstadkomma. Och som jag sade i mitt interpellationssvar tillgodoser inlandsbanan i dag under större delen av året dels ett lokalt trafikbehov mellan orter utefter banan, dels behovet av interregional anknytning till norra stambanan.

Och just de områden som berörs av inlandsbanan är typexempel på nödvändigheten av den här regionala trafikplaneringen. Med resultatet från den kommer vi i slutet av 1974 förhoppningsvis att kunna diskutera framtida kollektiva transporter i dessa områden med ett säkrare faktaunderlag än vi i dag har. Naturligtvis är det inte heller så, herr Torwald, att inlandsbanan i dag i första hand är avsedd för resande som skall färdas exempelvis den långa sträckan Östersund—Gällivare. Det är bara att konstatera den saken. De 70—75 milen — eller vad det nu kan vara — skall man givetvis resa på norra stambanan, om man inte som herr Torwald gjort och som jag tycker är trevligt i och för sig — reser omkring i vårt land för att studera olika trakter och områden. Om vi tar genomsnittsresenären som är ute och reser i affärssyfte eller bara för att förflytta sig mellan dessa båda orter, så reser han naturligtvis inte på inlandsbanan i dag. Det tar alldeles för lång tid. Det som jag här har sagt om användningen av banan i dag bekräftar ju också att det är på det sättet. Sedan måste vi också ha ekonomin i vår trafikpolitik i minnet. Det är inte länge sedan — faktiskt bara en vecka — som vi tillsatte en utredning om en ny järnväg, ostkustbanan. Man skall undersöka de trafiktekniska och ekonomiska möjligheterna och mycket annat beträffande en helt ny järnvägsbyggnad. Och häromdagen besvarade jag en interpellation rörande frågan om utbyggnad, underhåll och förstärkning av norra stambanan. I dag, alltså bara några dagar senare, menar herr Torwald att vi också skall rusta upp inlandsbanan — och för stora pengar. Härtill lägger herr Torwald sedan också, vilket är helt riktigt, att vi i detta område har ett utomordentligt väl utbyggt vägnät som tillåter bilarna att hålla hastigheter på över 100 kilometer i timmen på långa sträckor. Detta går ju inte ihop ekonomiskt, herr Torwald. Det är lika bra att jag säger det med en gång, så är den diskussionen klar för min del och vi behöver inte råka i konflikt med varandra om de övriga skälen för att inte vidta de föreslagna åtgärderna. Det går inte ihop samhällsekonomiskt. Vi kan inte realistiskt tänka oss en utbyggnad av järnvägsnätet, förstärka norra stambanan för miljontals kronor, bygga ut inlandsbanan igen till hastigheter som herr Torwald menar skall ligga i 100-kilometersklassen och därtill ha ett vägnät i samma område som tillåter hastigheter för biltrafiken på över 100 kilometer i timmen. Det har vi inte råd med, herr Torwald, och därför tycker jag att det som här skall göras i dessa områden är att de människor som bor där får kommunikationsmöjligheter. Det är dem vi skall tänka på. De som bor i det inre av Norrland skall vi hjälpa till vettiga kommunikationer. De har rätt att ställa krav på oss att de skall kunna komma till tätorter och andra centra. Men för genomgångstrafiken — och det är väl närmast sådana resande som herr Torwald tänker på — vill jag åter konstatera att vi redan nu har alldeles utomordentliga möjligheter att resa med de andra kommunikationsleder som jag här har talat om.

Herr talman! Jag är litet förvånad över vad statsrådet sade om de uppehåll som görs i Hoting, Storuman och Arvidsjaur. Den sistnämnda stationen kan vi helt bortse från, eftersom det från klockan 16.40 den ena dagen till klockan 9.50 den andra dagen i varje fall inte torde vara några anslutande förbindelser som framtvingar uppehållet. Men beträffande övriga stationer talade jag själv med SJ-personalen, men ingen kunde förklara varför tåget stod stilla så länge. Ankommande tåg hade kommit in på stationen när vi kom in, godsomlastningen tog fem minuter, sedan stod vi i 15—20 minuter och väntade på avgångstid. Det var därför som jag tog kontakt med personalen och frågade: Hur kommer det sig att vi står här? Är det någonting som inte är OK? Jag har alltså mina uppgifter direkt från den berörda tågpersonalen och av personalen på stationerna. Jag var själv ute och talade med dem, och de svarade: ”Vi förstår inte varför det är så lång uppehållstid.” Vidare sägs att banstandarden inte tillåter högre hastighet än 80 kilometer per timme. Men enligt uppgift av motorvagnsförarna hade man tidigare kört med en hastighet av 90 kilometer per timme på samma sträcka. Det måste väl vara riktigt, eftersom den effektiva körtiden på denna sträcka av 77 mil tidigare var 1 timme kortare än den är i dag. Även på den kortare sträckan var körtiden ca 1 timme kortare; tydligen låg den största tidsförskjutningen på sträckan Östersund—Storuman. Genomsnittshastigheten har sjunkit från 66 kilometer per timme till 61 kilometer per timme. Statsrådet säger att jag inte kan både begära fint vägnät och bättre standard på järnvägen. Det har jag inte heller gjort; jag bara konstaterar att det finns ett bättre vägnät men att järnvägen fanns där först. Banunderhållet har eftersatts till den grad att man har tvingats att sänka hastigheten, vilket är förvånande när loktågen rimligen borde ha krävt en bättre banstandard än rälsbussar och motorvagnar. Det är riktigt att det pågår en trafikplanering. Men människorna där uppe var oroliga. Man sade att de motorvagnar som fanns kommer att vara utslitna 1974, Är det inte meningen att ersätta dem? Innebär trafikplaneringen att inlandsbanan skall försvinna fr.o.m. 1974, när trafikplaneringen är färdig? Minst lika förvånande är det om inte SJ har någon fundering på vilken typ av vagnar som skall ersätta de nuvarande rälsbussarna. Jag är också helt inställd på att man måste vara sparsam, men man kan vara sparsam och ändå nå betydande förbättringar på detta bannät genom att använda en moderna vagnmateriel och möjligen genom återställande av banstandarden till den standard som tydligen förelåg för 20 år sedan. Jag har inte begärt någon utbyggnad av vägar eller någon nybyggnad av järnväg. Men jag har sagt att jag är förvånad över att man har låtit banstandarden sjunka så att man tvingats sänka hastigheten på järnvägen. Därigenom avskräcker man människor från att ta tåget. Jag träffade ca 160 personer där uppe — en onsdag under andra veckan i augusti — och de allra flesta var turister som skulle till hotelloch turistanläggningar av olika slag längs inlandsbanan. De kunde rimligen inte åka runt utan tvingades att använda tvärförbindelserna, vilket innebar byten och trassel.
Herr talman! Jag har inte sagt att det är herr Torwald som kräver bättre vägar eller ostkustbana eller förstärkning av norra stambanan. Men herr Torwald och jag är ju inte ensamma i det politiska livet. Frågan är vilken standard en järnväg av typ inlandsbanan skall få ha. Herr Torwald säger att man 1942 — eller möjligen 1952, i varje fall var det länge sedan — kunde tågen köra med en hastighet av 80 kilometer per timme på den här sträckan. Till fasa för herr Torwald kan man nu inte köra med mer än 70 kilometer per timme. Det beror på att trafikunderlaget på inlandsbanan nu är sådant att statens järnvägar även här måste se till att ransonera investeringarna. När SJ satsar sina investeringspengar på banunderhåll och banförstärkning måste det ske på de banor där det finns ett trafikunderlag som kräver en viss styrka på banan. Så är inte fallet med inlandsbanan nu. Trafiken dirigeras inte den vägen, varken godstrafiken eller persontrafi = Nr 137 ken. Hur skulle det se ut om statens järnvägar år efter år med ett så Måndagen den minimalt trafikunderlag skulle lägga ner lika stora summor på underhåll Ilrdecember 1972 som man gjorde på 1940-talet, när det gick flera godståg per dygn och flera persontåg på inlandsbanan, som ur säkerhetssynpunkt krävde ett helt annat underhåll? I och med att underhållet av banan minskas måste man i konsekvens härmed sänka hastigheterna så att inte risker uppstår för trafiken. Det är inte svårare än så, herr Torwald. Någon gång när timmen inte är så sen eller när vi rent av är för oss själva, skall jag berätta för herr Torwald om de 20 år under vilka jag själv tjänstgjorde vid inlandsbanan. Det var precis de åren vars historia herr Torwald nu berättar om. Då var det en helt annan trafik än vad det är nu, och då krävdes både av bana och materiel en helt nannan kapacitet. Motorvagnarna kommer att hålla mycket längre än vad herr Torwald fått veta under sin resa. Det är inte att begära att alla — inte ens de SJ-anställda — skall känna till detta, men jag kan säga till herr Torwald att det inte är någon risk för att de är slut 1974. Jag har under årens lopp fått frågor av samma art av andra ärade ledamöter av riksdagen, och jag har gett samma svar till dem. Med detta skulle jag väl kunna sätta punkt. Jag tror emellertid att det är viktigt — vare sig det är herr Torwald och jag eller några andra som debatterar dessa frågor — att vi hela tiden har ett helhetsperspektiv på dessa frågor. Det är riktigt att vi skall försöka hjälpa till att få en godtagbar kommunikationsstandard i dessa områden lika väl som i alla andra områden i landet. Det skall ske bland annat genom den lokala trafikplanering som jag tidigare hänvisat till. Men vi skall ändå hela tiden ha klart för oss att våra resurser trots allt är begränsade, och det måste vi ha med i bilden när vi diskuterar dessa ting. Jag har därmed inte velat låta påskina att det är herr Torwald som ställer alla krav i de övriga sammanhangen.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten. Jag måste bara med en viss beklämning konstatera att det alltså är så att man icke upprätthållit den standard på inlandsbanan som man tidigare hade, vare sig det nu beror på vikande trafikunderlag eller något annat. Detta har lett till att man tvingats sänka hastigheten. Det leder till längre restider, Något som i sin tur driver bort resenärerna som tycker att det tar för lång tid. Det är denna onda cirkel som jag anser att man borde bryta sig ur. Jag är något förvånad och beklämd över att man inte kunnat utnyttja en del av de AMS-pengar, som tydligen gått till vägbyggande, för att upprätthålla standarden på inlandsbanan och därmed kunna hålla hyfsade restider, Jag har jobbat 22 år i posten och vet därför en hel del om järnvägstrafikens villkor. Jag är medveten om att man där inte alltid haft det så lätt. Men jag hade inte väntat mig att man i ett område, där man har sysselsättningssvårigheter, inte genom AMS-bidrag och liknande kunnat ge SJ hjälp att upprätthålla hyggliga restider genom att hålla bankroppen i bästa skick.
Herr talman! Jag skulle tro att svaret på det sista herr Torwald sade är så enkelt som att vi under de senaste 20 åren både när det gäller privatresor och kollektivresor i stor utsträckning övergått till vägtrafik — till personbilar och bussar. Det är klart att det då ställs krav på ett ökat vägbyggande även i dessa områden. Om så inte varit fallet kan jag inte förstå varför man inte skulle ha fortsatt med utbyggnaden av järnvägsnätet. När nu människorna i detta område krävt att få vägar för sina bilar har samhället inte velat sätta sig på tvären.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig om jag genom ökade medel på tilläggsstat avser att hålla kommunerna skadeslösa för den bidragsminskning till kommunala vägar och gator som ändringen av anslagsbeteckningen från förslagsanslag till reservationsanslag inneburit. Ändringen av anslaget till drift av kommunala vägar och gator från förslagstill reservationsanslag var betingad av önskemålet att få till stånd en likartad behandling av de olika väganslagen. Såväl till den statliga och den enskilda väghållningen som till byggande av kommunala vägar och gator anvisas sålunda medel under reservationsanslag. Några avgörande skäl att fortsätta att särbehandla det kommunala driftanslaget föreligger inte enligt min mening. Det kan också anses vara en fördel för de kommunala väghållarna att få vetskap om den ekonomiska ramen för de statsbidrag som står till förfogande. Därigenom har de möjligheter att vidta erforderlig anpassning av de egna insatserna. Det förhållandet att det faktiska utfallet i viss mån kan avvika från bedömningarna i ett tidigare skede gäller på de flesta områden och är inget speciellt för väghållningsåtgärder. Beträffande den kommunala väghållningen gäller också att det är kommunerna själva som har det avgörande inflytandet på kostnaderna för väghållningen. Någon anledning att nu räkna upp driftanslaget för år 1972, som dessutom snart är till ända, ser jag inte.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Svaret är en besvikelse, inte bara för mig utan också för de ca 100 kommuner i detta land som är väghållare. Svaret innebär nämligen att kommunikationsministern för detta år lägger på dessa kommuner en extra börda på över 15 miljoner kronor, som staten enligt alla hittills gällande principer skulle betala. Förfaringssättet strider också mot andemeningen i överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden om oförändrat kommunalt skatteuttag. Detta tycker jag är en uppseendeväckande åtgärd från regeringen. Det förvånar mig att kommunikationsministern tar så lätt på denna fråga som han gör i svaret till mig, framför allt som han i en interpellationsdebatt i våras gav kommunerna intrycket att de inte skulle behöva få någon egentlig extra belastning. Låt mig, herr talman, innan jag går närmare in på detta i korthet redogöra för de hittillsvarande principerna. För underhåll av de statsbidragsberättigade gatorna och vägarna — alltså genomfartsleder osv. — bidrar staten med 95 procent av kostnaderna. Det är vägverket som beräknar de skäliga kostnaderna för underhållet av vägarna, och vid denna beräkning gör vägverket mycket kraftiga prutningar på kommunernas krav, Det beror på att kommunerna gör en del förstärkningsarbeten, trafiksäkerhetsarbeten och annat som inte räknas in i det bidragsberättigade beloppet. Det beror också på att vägverket inte tar med alla de gator och vägar som kommunerna anser vara statsbidragsberättigade. Sedan vägverket fastställt det skäliga beloppet, har verket begärt 95 procent av detta belopp såsom statsbidrag och samtidigt begärt att anslaget skall vara ett förslagsanslag, dvs. att det skall kunna överskridas om så blir nödvändigt. Varför har då detta anslag varit ett förslagsanslag till skillnad från andra anslag? Kommunikationsministern säger att det inte finns några bärande skäl för att detta anslag skall ha en annan karaktär än övriga anslag. Jo, just sådana skäl finns. Det är därför som alla kommunikationsministrar tidigare — även herr Norling — har betecknat detta anslag som ett förslagsanslag. Anledningen till att man skall behandla detta anslag på ett särskilt sätt är att principen är att staten skall betala 95 procent av kostnaderna för detta underhåll.

I år gjorde kommunikationsministern så, att han först prutade 18 miljoner kronor på vägverkets beräkning — som ju redan förut var hårt nedprutad — och sedan gjorde han anslaget till reservationsanslag, vilket innebär att det inte kan överskridas. Nu kommer resultatet. Hur blir det i år för kommunerna? Jo, det har Vägverket redovisat i sina petita för nästa budgetår. Där säger man att den beräknade skäliga årliga driftkostnaden i år är 165,6 miljoner kronor. Kommunerna hade beräknat 272 miljoner, så det var ju en kraftig Prutning. Vägverket hade alltså fastställt 165,6 miljoner, vilket motsvarar ett statsbidrag av 157,3 miljoner kronor. Om nu anslaget, liksom alla tidigare år, hade varit ett förslagsanslag, hade kommunerna alltså fått dessa 157,3 miljoner kronor, och då hade de vetat att enligt de principer som gäller får de det statsbidrag som de är berättigade till, nämligen 95 Procent av de skäliga kostnaderna. Nu får de emellertid bara 142 miljoner kronor därför att kommunikationsministern i våras ändrade ett halvt ord — han ändrade ordet ”förslagsanslag” till ordet ”reservationsanslag”. Det innebär en extra kostnad på 15,3 miljoner kronor för kommunerna, och det innebär, som vägverket säger, att de bara får 86 procent av det beräknade bidragsunderlaget i stället för de 95 procent som skulle utgå enligt statsbidragsprincipen. Formellt klarar kommunikationsministern av detta genom att han ändrar formuleringen i statsbidragskungörelsen. Det är klart att man kunde förutse allt detta redan i våras. Eftersom departementet hade gjort en så kraftig prutning på det belopp vägverket hade kommit fram till, kunde man bara vänta sig att det skulle bli en extra belastning på kommunerna. Därför föreslog vi från oppositionens sida att man skulle ha en oförändrad anslagsbeteckning. I debatten frågade jag, om avsikten med denna ändring var att lägga nya bördor på kommunerna. Detta förnekades av regeringspartiets talesmän.

Han sade att han visserligen inte ville använda ett så starkt ord som att han skulle ”garantera” någonting för kommunerna, men han ville åtminstone försäkra kommunerna om att de bör ha goda möjligheter att inte märka någon väsentlig skillnad under de år som kommer jämfört med tidigare år. Nu får alltså kommunerna 15 miljoner kronor mindre än de skulle ha haft enligt de principer som har gällt tidigare. Det är möjligt att det inte är något väsentligt belopp i statsbudgeten, men i den kommunala budgeten kan det vara ganska mycket. Jag har tagit reda på att det i Göteborgs kommun gör ca 1,5 miljoner kronor. Det är inte bara jag som har förvånat mig över detta. Jag har i min hand en skrivelse från Svenska kommunförbundet av den 13 oktober till kommunikationsministern. Den är undertecknad av Kommunförbundets socialdemokratiske ordförande Inge Hörlén, och jag skall be att få citera vad han säger: ”Statsbidrag till drift av kommunala gator och vägar har från och med innevarande budgetår ändrats från förslagsanslag till reservationsanslag. Härigenom går kommunerna enligt vägverkets beräkningar miste om ca 16 miljoner kronor i statsbidrag. Styrelsen anser” det är alltså styrelsen för Svenska kommunförbundet — ”att detta strider emot dels vad statsrådet Norling uttalade i riksdagen den 5/4 1972, nämligen att omläggningen till reservationsanslag inte skulle leda till någon märkbar förändring för kommunerna, dels innehållet i överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet om oförändrat skatteuttag. Styrelsen hemställer därför att kommunerna för innevarande budgetår omgående tillförs ytterligare 16 miljoner kronor i statsbidrag.” Det är mot den bakgrunden jag tycker att kommunikationsministerns bryska avvisande av dessa krav är förvånande. Det är klart att kommunikationsministern kan hänvisa till att han i den fortsatta debatten med mig när jag försökte få ett klart besked om huruvida kommunikationsministern avsåg att komma med tilläggsanslag inte lovade detta. Han sade att det kan inträffa att man kan ha anledning att gå in med ett tilläggsanslag, men han lovade det inte. Men han gav Nr 137 fortfarande och även i den senare delen av debatten ett intryck av att Måndagen den kommunerna inte skulle märka så stor skillnad. 11 december 1972 Nu skulle jag gärna vilja fråga statsrådet Norling, om han anser att AR FRE ö lean fed lind ur 5 Ang. anslagen till avslaget på Kommunförbundets begäran är i linje med andemeningen av vad kommunikationsministern sade i våras. Är det förenligt med kommunala gator och vägar andemeningen i den överenskommelse som gjorts mellan regeringen och Kommunförbundet om oförändrat skatteuttag i kommunerna? Jag skulle också vilja fråga statsrådet: Finns det inte skäl som talar för att man med utgångspunkt i de principer man tidigare haft i vad gäller statsbidragsgivningen nästa år går tillbaka till att beteckna anslaget som förslagsanslag?

Herr talman! Jag har ju redan i mitt interpellationssvar sagt att det inte kan bli tal om någon uppräkning för år 1972, som vi ju snart skall lämna bakom oss.

Man kommer inte förbi de där två skälen till ändringen. Den skedde inte bara för att vi ville ändra i och för sig, utan det låg naturligtvis som alltid skäl och motiv bakom ändringen. Sedan menar herr Gustafson i Göteborg att jag tar för enkelt på denna fråga. Nej, det finns ingen anledning att göra det. Denna fråga är naturligtvis lika viktig som andra. Å andra sidan tycker jag inte att man skall förstora upp den heller. Det kan inte tjäna något syfte. Det är väl ändå att ta till litet — låt vara att det nu anges också från Kommunförbundet att sammankoppla detta ämne med frågan om skattepaketet mellan stat och kommun. För det första skedde vår diskussion i våras — herr Gustafson i Göteborg får rätta mig om jag har fel — innan staten och kommunerna började resonera om skattestoppet. Vi kunde åtminstone inte ta någon sådan hänsyn vid det tillfället. Om inte mitt minne sviker mig skedde väl debatten om vägpengarna före dessa diskussioner om Sedan berörde vi frågan om hur mycket detta kan betyda för kommunerna. Jag har ingen anledning, att säga att det ingenting betyder. Å andra sidan är väl inte detta första gången som kommuner konstaterar att man får göra vissa revideringar av de planer för kommunala arbeten man haft i olika sammanhang vare sig det gäller vägar, gator eller något annat. Det här är väl ändå inte den tuva, som överallt har stjälpt det kommunala lasset. För att gå tillbaka till vad herr Gustafson i Göteborg och jag liksom även andra här i kammaren sade under debatten om väganslagen så gör herr Gustafson en riktig beskrivning av vad jag då sade. Jag lovade inte kommunerna något tilläggsanslag utan sade vad herr Gustafson nyss citerade, nämligen att jag utgår från att man inte skulle behöva märka så mycket av det här i kommunerna. Vi beslutade trots allt i våras om en ökning av anslaget med 22 miljoner kronor, från 122 miljoner till 144 miljoner kronor. Det gjorde naturligtvis att jag då hade anledning att hoppas att det inte skulle behöva ske alltför märkbara inskränkningar i kommunernas budget för vägunderhållet. Herr Gustafson kan också vilket jag hoppas han har gjort — läsa det han själv sade i slutet av debatten den 5 april. Vi ledamöter i kammaren brukar ju ofta läsa upp vad våra meningsmotståndare har sagt och glömmer bort att läsa vad vi själva har sagt under debatterna, vilket ibland kan vara förrädiskt. Man kanske inte kommer ihåg vilka tankegångar man själv var inne på. Här står nu nämligen herr Gustafson och säger att vi var naturligtvis i april alldeles säkra på, efter vad kommunikationsministern då sade, att kommunerna skulle få det här tilläggsanslaget. Det lät i alla fall så på kommunikationsministern, sade han. Kommunförbundet har t.o.m., skrivit till mig och krävt det. Men herr Gustafson var tydligen inte riktigt säker själv den 5 april. Det förelåg nämligen då en reservation om att detta anslag skulle bibehållas som förslagsanslag och inte göras till ett reservationsanslag. I slutet av ett av sina anföranden sade herr Gustafson: ”Den som vill bevara kommunernas möjligheter att få statsbidrag i enlighet med nu gällande bestämmelser måste, såvitt jag förstår, rösta med reservationen.” Det innebar alltså att inte ens herr Gustafson var riktigt klar över att man skulle vara så säker på kommunikationsministerns utlåtande i den debatten. Jag tar det till intäkt för att herr Gustafson, om han tänker tillbaka på den debatten, skall inse att vi nog var ganska överens redan då.

Herr talman! Nu tycker jag den här debatten börjar bli intressant Det är riktigt att jag sade att den som vill bevara kommunernas möjligheter att få statsbidrag i enlighet med hittills gällande bestämmelser gör klokast i att rösta med reservationen. Det berodde på att jag inte var säker på att de uttalanden som hade gjorts från regeringspartiets sida var att lita på, och det är ju ingenting som kommunikationsministern skall vara särskilt tillfredsställd över. Utskottets talesman sade i alla fall tydligt att det är fel att hävda att man genom att ändra benämningen på detta anslag övervältrar kostnaderna på kommunerna. Men det gör man eftersom principen är att 95 procent av underhållskostnaderna skall betalas av staten. Nu säger kommunikationsministern att den debatten var före överenskommelsen om kommunernas skattetak. Ordföranden i Kommunförbundet hade större tilltro är jag till de uttalanden som gjordes den 5 april. När frågan om skattetaket diskuterades hade han anledning att förutsätta att det inte skulle bli någon extra belastning på kommunerna, ty utskottets talesman hade försäkrat att det inte skulle bli någon övervältring. Man räknade därför inte med denna extra belastning på 15 eller 16 miljoner kronor. Det är klart att kommunerna inte går under för en sådan sak, men om det samtidigt som extra bördor av detta slag läggs på kommunerna krävs att kommunerna inte får höja sina skatter, måste det bli allvarligt. Kommunikationsministern säger att det inte finns någon anledning att särbehandla de olika väganslagen. Andra väganslag har betecknats som reservationsanslag, något som exempelvis är fallet när det gäller byggandet av kommunala gator och vägar. I detta fall får alltså kommunerna rätta sig efter det tillgängliga anslagen när de skall bygga nya gator och vägar. Men de gator och vägar som finns måste ju underhållas, och det anslag det här gäller går ju till rent underhåll. Det får inte användas till förstärkningsarbeten och sådant. Men gator och vägar måste alltid underhållas. Redan när staten övertog ansvaret för driften av kommunala vägar och gator kom man överens om att staten i princip skulle betala kostnaderna för de kommunala vägar och gator som var av så allmänt intresse att de borde vara statsbidragsberättigade. Men det sades att det kunde vara av ett visst värde för kommunerna att få göra detta i egen regi, och därför skulle statsbidrag utgå till bara 95 procent. Det måste därför vara principiellt felaktigt att ändra detta anslag till ett reservationsanslag, om man fortfarande menar att staten i princip skall svara för underhållet av dessa gator och vägar. Menar man det inte, innebär det att kommunens kommunalskatter skall subventionera bilismen som ju betalar skatter för vägunderhåll och vägbyggnader. Det är detta som gör att detta är en principsak och inte bara är en fråga om 15 miljoner kronor. Statsrådet pekar på att året snart är slut. Ja, men detta bör ju inte hindra att kommunerna får sina pengar. Dessutom får vi ett nytt år då det finns stora risker för kommunerna att förlora ytterligare pengar. Jag hemställer således till kommunikationsministern att han ånyo överväger om det inte från principiella utgångspunkter vore lämpligt att återgå till att beteckna det anslag det här gäller som ett förslagsanslag.
Herr Jag skall inte säga något annat än att Gustafson i Göteborg nu återgår till debatten den 5 april och där citerar uttalanden av herr Hugosson i Göteborg må detta vara hänt. Men jag har ett minne av att det var jag som till slut fick stå till svars i den debatten. Då nöjer jag mig med att svara för vad jag själv hade för uppfattning och vad herr Gustafson ansåg den gången. Herr Hugosson får väl gå i svaromål när han kommer tillbaka. talman! när herr Jag anser inte heller att vi bör uppehålla oss längre vid medelsanvisningen på tilläggsstat för detta år. Jag har sagt att det inte kommer att anvisas ökade medel på tilläggsstat för år 1972. Jag tycker inte heller att det är riktigt rätt av herr Gustafson att — jag vill inte använda ordet krångla till debatten — något komma vid sidan om debatten genom att här säga — om jag uppfattade det riktigt — att man här nästan skulle brandskatta kommunerna. Jag fick en känsla av att herr Gustafson tyckte att det blev kolossalt synd om kommunerna och att de fick mycket stora svårigheter att slutföra nödvändiga arbeten av det slag det här gäller. Jag har sagt i min förra replik att jag förstår att kommunerna har bekymmer. Men därifrån är det ett långt steg till att göra detta till en så stor fråga att många som inte kan bakgrundsmaterialet till denna sak så bra som herr Gustafson och jag kan förledas till att tro att denna förändring av anslaget kan bidra till att stjälpa hela kommunala budgetar. Jag tycker faktiskt inte att det är värt — med all respekt för de pengar det är fråga om — att förstora dessa spörsmål så mycket. Herr Gustafson tog i slutet av sitt senaste inlägg upp 1973 års anslag, och det tycker jag att vi kan göra nu, eftersom såvitt jag vet ingenting har hänt sedan herr Gustafson och jag diskuterade detta i våras. Nu skall vi se fram emot den verksamhet som skall bedrivas nästa år. Vägverket har i sitt äskande för nästa år begärt 158 miljoner kronor för detta ändamål. Det pågår för närvarande en budgetberedning, och avsikten är naturligtvis att avväga anslaget för nästa år på ett riktigt sätt med hänsyn till det av vägverket angivna medelsbehovet.

Herr talman! Jag är mycket glad om jag kan tolka kommunikationsministerns senaste uttalande så att han i princip tycker att det är rimligt, att kommunerna i fortsättningen får 95 procent av de underhållskostnader som vägverket finner vara skäliga. Det är givetvis tillfredsställande om kommunikationsdepartementet vill fasthålla vid den gamla principen. Vidare säger kommunikationsministern att detta inte är någon stor fråga. Jag har inte heller gjort gällande att 15 miljoner kronor kan göra rikets kommuner bankrutta eller att 1,5 miljoner kronor är en förödande förlust för en kommun av Göteborgs storlek. Men jag skall säga kommunikationsministern att man nu för tiden får vända på slantarna i kommunerna. Man tycker inte att 15 miljoner kronor utslagna på hela riket eller 1,5 miljoner kronor för Göteborg — för Stockholm är summan givetvis högre — är några småslantar. Dessutom är nog denna fråga större än vad vi nu har talat om. Jag har koncentrerat mig på en detaljfråga, men herr kommunikationsministern vet mycket väl att det också finns något som heter byggande av kommunala vägar. Jag tänkte dock spara debatten härom till ett något senare tillfälle. Vad vi nu diskuterar kan sägas vara en detalj i ett stort komplex, men det är en detalj som har aktualiserats genom Kommunförbundets framställning, bl.a. därför att den har en principiell bakgrund.

Herr talman! Herr Enlund har frågat om jag anser att bestämmelserna om besiktning av brandbilar är lämpligt utformade och, om så ej är fallet, om jag ämnar vidtaga åtgärder för att få bestämmelserna ändrade. brandväsendet och är försett med beteckning därom inställas för kontrollbesiktning inom sex månader efter närmast föregående besiktning. Motsvarande bestämmelser finns i den nya fordonskungörelse som träder i kraft den 1 maj 1973. Tidsfristen var tidigare angiven till ett år, men frågan om en förkortning togs upp efter framställning från statens trafiksäkerhetsverk. På grundval av det av verket framlagda materialet föreslogs i propositionen 109 år 1970 att fristen skulle förkortas till sex månader. Förslaget lämnades utan erinran av riksdagen, och den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1971. I propositionen framhöll jag att det mot bakgrund av de särskilda förhållanden under vilka brandoch ambulansfordon används fanns goda skäl för den av trafiksäkerhetsverket föreslagna utvidgningen av kontrollbesiktningsskyldigheten. I sitt av riksdagen godtagna utlåtande nr 52 år 1970 framhöll tredje lagutskottet bl.a. att ambulanser och brandfordon i vissa avseenden torde vara utsatta för större påfrestningar än fordon i allmänhet. Härtill kom att de företräden som tillkommer utryckningsfordon innebär betydande ingrepp i trafikens normala gång på ett sätt som skapar faromoment av olika slag. Utskottet ansåg det därför av synnerlig vikt, att dessa fordon befinner sig i ett ur trafiksäkerhetssynpunkt anmärkningsfritt skick. Det är riktigt som herr Enlund framhåller att den årliga körsträckan för brandbilar ofta är mycket kort. Klart är emellertid också att ett fordons trafiksäkerhet inte är beroende enbart av körlängden. Fel kan uppstå även på fordon som inte alls används, exempelvis genom korrosion i bromssystemet som kan resultera i allvarliga bromsfel. Det är heller inte lämpligt att lägga viss körsträcka som grund för skyldighet att inställa fordon för kontrollbesiktning, med tanke på svårigheterna att Praktiskt kontrollera ett sådant system. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att de skäl som föranledde skärpningen av kontrollbesiktningsskyldigheten beträffande brandoch ambulansfordon alltjämt är bärande och att jag därför inte är beredd att förorda någon ändring av nuvarande föreskrifter.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om att de s.k. utryckningsfordonen bör hållas under noggrann kontroll ur trafiksäkerhetssynpunkt. De utsätts för stora påfrestningar, bl.a. därför att de får köras med högre hastighet än övriga fordon. De har företrädesrätt i trafiken, och därigenom kan ibland uppstå situationer som innebär risker. Mot den bakgrunden kan det anses helt naturligt att trafiksäkerhetsverket ägnat särskild uppmärksamhet åt kontrollbesiktningen av dessa fordon. Förslaget om kontrollbesiktning var sjätte månad mot normalt var tolfte månad för övriga fordon kom dock enligt min mening att på några Punkter få ganska underliga konsekvenser. Dels kom bestämmelserna att gälla även för de fordon inom brandväsendet som inte är utryckningsfordon — de är inte så många, men det finns sådana — dels kom det stora antal utryckningsfordon som finns inom polisväsendet inte in under Vid remissbehandlingen anfördes av bl a. rikspolisstyrelsen och Svensk bilprovning att den anmärkningsvärt höga felfrekvensen på ambulanser utgjorde ett starkt skäl för förslagets genomförande. Detta kan man möjligen instämma i så länge bestämmelserna begränsas till just ambulanser. Däremot är det svårare att inse varför en hög felfrekvens på ambulanser skulle motivera lika täta kontrollbesiktningar på alla de fordon som används uteslutande för brandväsendet. Det är kommunerna som får betala kostnaderna för denna extra besiktning. Och det är inte underligt om en del kommunalmän frågar sig varför denna extra kostnad skulle drabba brandväsendet, när statens egna utryckningsfordon, som finns i så stort antal inom polisväsendet, inte omfattas av motsvarande bestämmelser. Under remissbehandlingen av förslaget påpekade statens brandinspektion att några olyckor inte var kända, där brandfordon varit inblandade till följd av fel på fordonen. Brandinspektionen avstyrkte därför förslaget i de delar det gällde brandfordon. Samma inställning redovisades av Svenska kommunförbundet, som påpekade att trafiksäkerhetsverket inte lagt fram någon statistik som motivering för den extra kontrollbesiktningen av brandfordon. När frågan behandlades av tredje lagutskottet vid 1970 års riksdag anförde sex reservanter i utskottet följande synpunkter: ”I fråga om fordon för brandväsendet däremot saknas enligt utskottets mening anledning till skärpta kontrollbesiktningsbestämmelser. I propositionen har sålunda icke redovisats något som helst material som styrker behov av vidgad besiktningsskyldighet. Ej heller har departementschefen i övrigt påvisat några omständigheter som talar för att den nuvarande årliga besiktningen av brandfordon är otillräcklig.” Reservanterna redovisade de remissvar som jag nyss har nämnt från statens brandinspektion och Svenska kommunförbundet och anförde sedan: ”Det bör även observeras att de årliga körsträckorna för brandfordon är mycket korta. De har uppskattats till i genomsnitt endast 200 mil per fordon. Från brandförsvarssynpunkt är det vidare nödvändigt att fordonen vårdas omsorgsfullt. Intresset från användningssynpunkt sammanfaller alltså med trafiksäkerhetsintresset på ett sätt som gör det osannolikt att en tätare besiktning har någon uppgift att fylla.” Redan när riksdagen fastställde de bestämmelser som vi nu diskuterar, fanns alltså betänkligheter, för att inte säga klara avståndstaganden, när det gällde tillämpningen på fordon inom brandväsendet. Jag tror inte man behöver befara att den personal som arbetar inom det svenska brandväsendet slarvar med skötseln av fordonsparken. Jag tror tvärtom att personalen har utomordentligt stora krav på den materiel den skall arbeta med. Och detta tror jag gäller även ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därför tycker jag att man har all anledning att lyssna till vad denna personal säger om den extra besiktningen av brandbilar. Jag vill därför citera några rader ur ett brev från Svenska brandbefälets riksförbund. Brevet är daterat den 28 november i år, och förbundet bygger alltså sin uppfattning på nära två års erfarenhet av de nya bestämmelserna. Jag citerar: ”I trafiksäkerhetsverkets promemoria som låg som underlag för beslutet om ändringen av VTF i denna fråga fanns icke en enda rad där man berörde brandfordon förrän i promemorians avslutning där man plötsligt fick in att man föreslog att brandoch ambulansväsendet tillhöriga fordon skulle besiktigas med 6-månadersintervaller. Förslaget byggde i stället helt på en redogörelse för vissa speciella felaktigheter på ambulanser. Att på sådana, i praktiken helt obefintliga, grunder fatta ett beslut som innebär såväl kostnader för kommunerna som, i många fall, sänkt beredskap under tid då brandfordonen är borta på besiktning finner vi i högsta grad betänkligt. Erfarenheterna av besiktningsverksamheten har också enligt vår uppfattning, vilket bekräftas av en av Oss företagen mindre undersökning — — — varit sådana att vi fortfarande ej kan anse att det finns skäl att kontrollbesiktiga brandfordon oftare än övriga fordon.” Det pågår för närvarande inom Svenska kommunförbundet en omfattande undersökning, i vilken man går igenom samtliga besiktningsprotokoll för brandbilar inom fyra län för tiden 1 juli 1970 — 30 juni 1972. När den undersökningen är klar torde vi få en klar bild av fordonsbeståndets standard ur trafiksäkerhetssynpunkt. Skulle den undersökningen ge ytterligare belägg för att bestämmelserna om kontrollbesiktning av brandbilar bör omprövas, hoppas jag att vi här i riksdagen får återkomma till den här frågan.

Herr talman! Jag tycker att vi skall ta fasta på det som interpellanten, herr Enlund, senast sade, nämligen att det inom Kommunförbundet pågår en undersökning. Man gör där, som herr Enlund säger, en mycket noggrann inventering i fyra län av besiktningsprotokollen för brandbilar. Och när den utredningen i Kommunförbundets regi är klar tycker jag, liksom herr Enlund, att vi gemensamt med Kommunförbundet kan diskutera utvärderingen av den för att se om det på sikt kan vara riktigt och rimligt att resonera oss fram till andra framkomstvägar i det här avseendet.
Herr talman! Jag sätter stort värde på det som herr kommunikationsministern senast sade. Jag vill bara tillägga ytterligare en liten sak. I sitt svar angav herr statsrådet faktiskt ett skäl för en tätare besiktning av brandbilarna, nämligen de fel som genom korrosion kan uppstå på bromssystemet. Det var egentligen det enda skäl som angavs i statsrådets svar för tät besiktning av brandbilarna. Nu känner jag ganska väl till dessa förhållanden från mitt eget yrke. Jag vet att bromssystemet på exempelvis böndernas traktorkärror fordrar särskild uppmärksamhet just därför att bromsarna används för litet. Jag har särskilt frågat brandpersonal på den punkten, dvs. om det föreligger en särskild risk genom för liten användning av bilarnas bromssystem. Jag har fått till svar dels att personalen med jämna mellanrum kontrollerar bilarnas funktion, dels att risken för korrosion i brandbilarnas bromssystem inte är så stor därför att bilarna i regel står i varmt utrymme. Men om man ändå vill skärpa kontrollen just när det gäller bromsarna vore det rimligt, tycker jag, att överlåta detta åt brandpersonalen, som sannerligen inte är några duvungar när det gäller att hantera och sköta om motorfordon. Det är för mig naturligt att hysa det största förtroende för brandpersonalens förmåga att sköta sina fordon och se till att de är trafiksäkra.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser vidtaga för att skydda barn i trafiken och vilka åtgärder jag avser vidtaga i avsikt att minska antalet cykelolyckor bland barn. Ansträngningarna för att skydda barnen i trafiken är för närvarande inriktade bl.a. på att effektivisera, utvidga och samordna barnens trafikutbildning. När det gäller barnen under skolåldern prövar en arbetsgrupp med representanter för bl.a. NTF, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen frågor om trafikutbildningens organisation, utformningen av läromedel m.m. För barnen i skolåldern bygger skolöverstyrelsen i enlighet med nuvarande läroplan in en förstärkt och mera målinriktad trafikundervisning i skolutbildningen. Skolöverstyrelsen har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att åstadkomma en nära samordning mellan de olika myndigheter och organisationer som på olika sätt medverkar i skolans trafiksäkerhetsarbete. Även efter trafikutbildning har barnen emellertid, som fröken Hörlén påpekar, en relativt sett begränsad trafikförmåga. Det är också mot den bakgrunden man har att se ansträngningarna från det allmännas sida att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt för våra barn. Jag vill här erinra om de åtgärder som vidtagits och pågår i syfte att öka säkerheten för elever vid skolskjutsning. Vid stadsplanering strävar man alltmer att öka säkerheten genom att avskilja barnens färdvägar från biltrafik. Vägledning för sådana planeringsåtgärder ges i de av planverket i samarbete med vägverket utgivna riktlinjerna för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, SCAFT 1968. Motsvarande riktlinjer för trafiksanering håller just på att utarbetas. Jag vill också nämna att åtgärder är på gång för fartbegränsningar till skydd för särskilt utsatta trafikantkategorier, såsom barn, åldringar, handikappade m.fl. invid skolor, sjukhus eller liknande inrättningar eller för gatuoch vägsträckor i övrigt som i större omfattning används av sådana trafikanter. Trafiksäkerhetsverket har fått i uppdrag att efter undersökning av föreliggande förhållanden meddela erforderliga vägledande anvisningar i fråga om lokala trafikföreskrifter i angivna avseenden. Fröken Hörlén framhåller också att bristfälligheter hos cyklarna kan medföra olyckor. Trafiksäkerhetsverket har uppmärksammat detta förhållande och tillsatt en särskild utredningsman för att utröna i vad mån brister i cyklarnas beskaffenhet och utrustning bidragit till uppkomsten av trafikolyckor och personskador. På grundval av erhållna resultat skall utredningsmannen framlägga förslag till lämpliga åtgärder, varvid samråd skall sökas med medicinsk expertis, teknisk sakkunskap, intresse Organisationer m.fl. Verket kommer därefter att pröva förslagen och vidtaga lämpliga åtgärder, som bl.a. kan komma att innebära vissa standardkrav i fråga om cykeln. Betydelsefull är också den omfattande informationsverksamhet som bedrivs av bl.a. NTF. beträffande barncyklarnas trafiksäkerhet. Informationen är riktad såväl till föräldrar och målsmän som till eleverna själva. I år har NTF haft en aktion kallad ”Säker cykel 1972”, som syftar till att stimulera skolelevernas intresse för den egna cykeln och dess utrustning.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min interpellation. Kommunikationsministern har i detta noterat att åtskilligt har gjorts eller är på gång när det gäller att skydda barnen i trafiken. Därvidlag spelar den intensifiering av skolans trafiksäkerhetsarbete som sker en stor roll. I det sammanhanget kan nämnas att en hel del material sänds ut till huvudlärare i grundskolan som hjälp vid trafikundervisningen, vilket är synnerligen tacknämligt. Från skolans håll har emellertid understrukits vikten av att den teoretiska sidan av undervisningen följs upp med praktisk tillämpning ute i trafiken. Att veta det rätta är som bekant inte alltid lika med att göra det rätta. I synnerhet när det gäller barn torde detta vara fallet. För skolans folk står det också klart att om den praktiska uppföljningen av den teoretiska trafikundervisningen skall kunna bli effektiv bör den handhas av polisen ute i den naturliga trafikmiljön. Man ser det vidare som synnerligen angeläget att polisen skärper bevakningen av trafiken kring skolområdena i anslutning till skolarbetets början och avslutning under dagen. Detta skulle innebära den mest verklighetsnära och meningsfulla uppföljningen av skolans teoretiska trafikundervisning. Nu har rikspolisstyrelsen aviserat nya anvisningar för polismedverkan i skolan, Från början var det meningen att dessa skulle utfärdas från och med den 1 januari 1972, men det har senare meddelats att utfärdandet av dessa nya bestämmelser skjutits på framtiden. Det är att hoppas att det inte dröjer för länge innan anvisningarna utfärdas liksom att de kommer att beakta här redovisade synpunkter. Det vore värdefullt om kommunikationsministern hade möjlighet att ge någon information på den punkten. Med avseende på barnens begränsade trafikförmåga även efter en aldrig så omfattande trafikundervisning har också åtskilliga initiativ tagits. Kommunikationsministern erinrar bl.a. om åtgärder som vidtagits och pågår i syfte att öka säkerheten för elever vid skolskjutsning. Jag har tagit del av den broschyr med information om skolskjuts som statens trafiksäkerhetsverk gett ut i samråd med NTF och Riksförbundet Hem och skola och funnit den täcka ett angeläget behov. På ett par punkter skulle dock en komplettering vara önskvärd. Så långt jag förstår är endast platsen bredvid föraren försedd med säkerhetsbälte. Skolskjutsen, som måste fram i alla väglag, riskerar givetvis att utsättas för kollisioner och andra trafikmissöden, då barnen lätt kastas omkring inne i bussen och skadas. Risken för skador på barnen torde kunna minskas i avsevärd utsträckning, om samtliga platser vore försedda med säkerhetsanordning. I en uppmärksammad artikelserie i Dagens Nyheter om barnet som medtrafikant har trafiksäkerhetschefen Tjällgren meddelat, att man håller på att arbeta fram en ny typ av skolskjutsskylt. Detta sker i enlighet med det uppdrag som trafiksäkerhetsverket fått efter en utredning som beställdes av riksdagen. Skylten skulle vara belyst inifrån med ljus som blinkar vid påoch avstigning och vara placerad på taket. En sådan markering av skolskjutsen skulle enligt mitt förmenande förmodligen skapa större säkerhet för barnen vid påoch avstigning än ett stoppförbud, som också diskuterats i sammanhanget. Då trafikutskottet förra året behandlade denna fråga hemställde man att Kungl. Maj:t måtte närmare överväga vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra olyckor i samband med skoltransporter, bl.a. med tanke på just den här skyltmarkeringen. Jag hoppas att kommunikationsministern har möjlighet att ge besked om när det blir beslut i denna fråga och att kanske något ytterligare belysa det hela. Strävandena att i stadsplaneringen avskilja barnens färdvägar från biltrafik har genom de anvisningar som kommunikationsministern redovisade fått en puff framåt och skall väl på lång sikt bära frukt. Vad som är betydligt svårare och framför allt dyrare är ju att råda bot på trafiksvårigheterna i äldre bebyggelseområden. De utlovade riktlinjerna för trafiksanering är synnerligen angelägna, och jag vill därför fråga kommunikationsministern när de riktlinjerna är att förvänta. I sitt svar på min interpellation ger kommunikationsministern en hel del övriga upplysningar, som jag tacksamt noterat. Jag tänker då på uppgifter om åtgärder i fråga om hastighetsbegränsningar till skydd för särskilt utsatta trafikantkategorier, däribland barnen, och likaså på åtgärder för att göra cyklarna så trafiksäkra som möjligt. Jag är övertygad om att strävanden i riktning mot att genom tekniska anordningar av olika slag eliminera riskerna för barn i trafiken är absolut nödvändiga. Genom sådana metoder har många liv räddats och kommer också, som vi får hoppas, att i framtiden räddas. Hittills har vi talat om i princip två faktorer för att hjälpa barnen i trafiken: den tekniska sidan, om väg och fordon, samt trafikundervisning för barn. Det är emellertid för mig angeläget att något beröra den mänskliga faktorn också hos den vuxne i detta sammanhang. Det framgår av Skandiarapporten som jag hänvisat till i min interpellation att i inte mindre än 15,5 procent av de undersökta cykelolycksfallen har barnet varit ”passivt”. De flesta av dessa fall är omkörningsolyckor, men det har också t.ex. hänt att föraren svängt framför barnet och sålunda stängt dess väg. Sådana olyckor kan ju bero på att bilföraren över huvud taget visat omdömeslöshet vid framförandet av sitt fordon. Men det kan också hänga samman med att bilföraren saknat verklig kunskap om hur omöjligt det är för barn att på samma sätt som vuxna anpassa sig i trafiken, därför att de i viss utsträckning saknar fysiska och psykiska förutsättningar att överblicka och behärska situationen. Här finns ett vitt fält för insatser i fråga om upplysning till allmänheten om barns sätt att fungera i trafiken. Som exempel på speciella målgrupper för en sådan upplysning skulle kunna nämnas olika lärarkategorier som sysslar med trafikundervisning. Framför allt synes det angeläget att körskolorna får till uppgift att ge grundläggande kunskaper i barnpsykologi till blivande körkortsinnehavare. Troligen behövs det också ytterligare forskning i fråga om barns beteende i trafiken. Även skadeståndsbestämmelserna torde påverkas av den större kännedom vi i dag har om barnens beteende, vilket också framgått av vacklande rättspraxis vid domstol. Så sent som i söndags hade Dagens Nyheter ett exempel som visade hur man i en rättegång hade kallat barnpsykologen professor Sandels till rådslag för att om möjligt komma till klarhet om skuldfrågan vid en olyckshändelse som hade drabbat en pojke, vilken rusat ut i trafiken. Hennes vittnesmål i sammanhanget ledde till en förändrad utgång av målet, när det fördes upp i högsta domstolen. Detta visar att man i rättspraxis har en litet vacklande inställning och att man i sådana här domstolsutslag kan påverka den allmänna uppfattningen om skuldfrågan när det gäller barnolycksfall i trafiken. Fler domstolsutslag som går i den riktningen att barnet icke anses ha lika stor skuld till olyckan — och alltså icke är skadeståndsskyldigt i samma utsträckning som tidigare — skulle säkert bidra till större försiktighet bland bilförare. Det skulle vara av intresse om kommunikationsministern kunde ge några kommentarer också i detta hänseende, inte minst med tanke på möjligheten att den vägen påverka den vuxna allmänheten till en mera barnanpassad trafikföring.
Herr talman! För att ta det sista först måste det ju vara så att vi alla sOm är vuxna skall göra klart för oss tid efter annan att just detta att vi är vuxna ger oss ett totalansvar — skulle, jag vilja kalla det — för barnen i trafiken. Det är ju så naturligt, men det skadar inte att upprepa det vid sådana här tillfällen. Jag kan däremot inte gå in på någon diskussion med fröken Hörlén om domstolarnas behandling av det ena eller andra ärendet, vilket innebär en utvikning från vår debatt. Men rent allmänt tycker jag att vi skall kunna konstatera då och då att vi som vuxna har ett kolossalt stort ansvar när det gäller barnen i trafiken. Inriktningen är, som har framgått av mitt svar tidigare, både från det allmännas och från frivilligorganens sida att genom skilda åtgärder hjälpa våra barn att i så riskfria former som möjligt umgås i trafiken. Utöver detta vill jag svara på de direkta frågor från fröken Hörlén som Nr 137 jag i övrigt uppfattade. När det gäller skolskjutsarna och de åtgärder som Måndagen den bör vidtas för dem — belysningsanordningar och annat som fröken 11 december 1972 Hörlén tog upp — så arbetar trafiksäkerhetsverket med dessa problem. Jag har vid samtal med generaldirektören fått klart för mig att han räknar Om åtgärder för att med att kunna få fram ett förslag till normer i de avseendena någon gång förhindra av SJ under våren nästa år. aktualiserade Den andra frågan som ställdes gällde anvisningarna för trafikplanering taxehöjningar med hänvisning till de uppgifter som vi nu sysslar med; planverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket har gemensamt en arbetsgrupp för det ändamålet. Jag tror mig veta att målsättningen för det arbetet pekar hän mot att någon gång vid halvårsskiftet nästa år skall det kunna föreligga förslag som sedan naturligtvis skall prövas i vanlig ordning när det gäller exempelvis den ekonomiska sidan av åtgärderna. Men målsättningen är att man skall komma med förslag till anvisningar någon gång vid halvårsskiftet nästa år.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd vidtaga sådana åtgärder att av SJ aktualiserade taxehöjningar på vissa bandelar inte behöver komma till stånd. Någon taxehöjning av det slag som avses i den av herr Fågelsbo åberopade framställningen från statens järnvägar är inte aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för att min interpellation har besvarats. Det är alltid värdefullt att få ett kort och koncist svar, och det har jag fått. Ännu värdefullare är emellertid att få ett klarläggande svar i en fråga som ställs. Men det tycker jag inte, statsrådet Norling, att jag fått. Av svaret kan man få det intrycket att min fråga aldrig varit aktuell, att järnvägsstyrelsen inte haft någon som helst tanke på en taxehöjning under den närmaste framtiden. Men ligger inte saken så till, herr kommunikationsminister, att järnvägsstyrelsen till regeringen helt nyligen gjort framställning i första hand om ökad ersättning för drift av icke lönsamma järnvägar och i andra hand om att få höja taxorna på vissa bandelar, sammanlagt 28 stycken? Bakgrunden till detta skulle vara vad vederbörande sakkunniga kommit fram till vid granskning av SJ:s krav i fråga om ersättning för driften av icke lönsamma järnvägslinjer. Har regeringen tagit ställning till den av järnvägsstyrelsen gjorda framställningen? Att jag är speciellt intresserad av detta beror på att fyra av dessa 28 bandelar ligger inom mitt eget län, Västmanlands län. Min uppfattning är att olönsam drift beror till stor del på SJ:s eget handlande, bl.a. på de med korta intervaller genomförda taxehöjningarna. Sänk priserna så ökar resandefrekvensen och inkomsterna kommer säkerligen då också att öka! Resandefrekvensen är inte stor på järnvägen från Sala till Uppsala — en bandel som är aktuell i den skrivelse från SJ till regeringen som jag har åsyftat. Men SJ konkurrerar på ett imponerande sätt med sig självt genom att på vardagarna sätta in inte mindre än tio landsvägsbussar i varje riktning mellan berörda orter. Hur går för övrigt den trafiken ekonomiskt? Ja, det var flera frågor. Men den viktigaste frågan för mig nu är: Har regeringen tagit ställning till SJ:s framställning i det ärende som jag här har berört?
Herr talman! Jag har i mitt svar varit som jag tycker föredömligt kort och konstaterat att någon taxehöjning av det slag som herr Fågelsbo åberopar kommer inte att genomföras — den är inte aktuell. Resonemangen om ersättning för olönsam järnvägstrafik respektive den framställning som herr Fågelsbo helt riktigt sade har ingivits till Kungl. Maj:t från SJ kommer sedan att redovisas och kommenteras i statsverkspropositionen, som framläggs den 11 januari nästa år. Men redan nu kan sägas, att om de underskott som sammantaget redovisas för de olönsamma bandelar granskningsmännen har föreslagit undantag från driftersättning skulle täckas genom en taxehöjning bara på de bandelarna, så skulle taxan där genomsnittligt fördubblas.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 Herr Fågelsbo känner också till att den utredning av vissa trafikpolitiska frågor, som jag nyligen har beslutat om, bland sina arbetsuppgifter har att undersöka konstruktionen av SJ:s taxor.
Herr talman! Då ber jag att än en gång få tacka för svaret. Och jag tar det sagda som ett klart belägg för att den taxehöjning som järnvägsstyrelsen har signalerat — visserligen i andra hand — inte kommer till stånd.

Herr talman! Det är något i djupaste mening glädjande och positivt som sker när den europeiska gemenskapen från och med nästa år utvidgas och när överenskommelserna om en successivt genomförd frihandel för industrivaror mellan den utvidgade gemenskapen och kvarvarande EFTA-stater träder i kraft. Det är en utveckling som kommer att få stor betydelse också för Sverige. Ty från detta samarbete kommer inte Norden att isoleras, eftersom Danmark beslutat ingå som full medlem i gemenskapen. Det är ett beslut som vi i Sverige bör välkomna, eftersom det indirekt kommer att underlätta för oss och för övriga nordiska länder att delta i det europeiska samarbetet i den omfattning vi önskar. Den åsikten, som jag antar att regeringen delar, har vi ingen anledning att dölja från svensk sida. Talet om Danmark som en bro mellan EEC och Norden är redan en realitet — både genom att nordiska synpunkter kan föras fram i gemenskapens interna diskussioner och genom att bättre Nr 138 förutsättningar för en samordning av det nordiska och det europeiska Tisdagen den samarbetet skapas. 12 december 1972 Så småningom får vi en tullfri marknad för industrivaror i så gott som — hela Västeuropa. Vi vet att sedan EEC och EFTA bildades har handeln inom dessa block gått starkt framåt, men att utvecklingen av handeln mellan EEC och EFTA varit långsammare. Det gäller även för Sverige: 1958 gick 37 procent av vår export till EFTA-länderna, medan EEC mottog 31 procent — 1971 var motsvarande andelar 46 respektive 27 procent. Att tullfrihet så småningom uppnås för inemot 80 procent av vår industriexport på EEC-marknaden är därför väsentligt, även om förlorade marknadsandelar kan visa sig svåra att återvinna. Vi gläder oss också som européer åt att efter århundraden av konflikter och krig i Europa förutsättningar skapats för fred och för ett nära samarbete — ett samarbete, som grundas på den respekt för demokrati och individens frioch rättigheter, som vuxit fram i Västeuropa.

Inte heller vi kan ställa oss utanför denna europeiska verklighet, utanför uppbyggandet av ett fredligt, fritt och mot omvärlden öppet och generöst Europa. ”Tvärtom” — för att gripa till ett citat — ”är det först när vi är beredda att fullt ut bära vår del av Europas utveckling som vi kan bidra till ett stärkande av fredens och framstegens sak.” Dit har vi inte nått genom det avtal som riksdagen nu har att ta ställning till. Vi anser i folkpartiet att Sverige bör acceptera detta avtal. Alternativet att skäras av med tullmurar som reser sig mellan oss, Storbritannien och Danmark hade varit oacceptabelt.

Vi har inte uppnått den tullunion, som vi ville ha. Vi har i stället fått acceptera ett begränsat frihandelsavtal för industrivaror utan någon Vårt krav på total frihandel för industrivaror och vårt krav att EFTA-tullfriheten bevaras har inte uppfyllts, eftersom avtalet innehåller regler om särbehandling av en rad s.k. känsliga produkter.

Vi hade önskat delta i EEC:s jordbrukspolitiska samarbete — men ställdes utanför. I stället fick Sverige i förhandlingarnas slutomgång göra vissa ensidiga åtaganden om import av jordbruksprodukter från EEC.

I själva verket hade ju Sverige en högre ambitionsnivå än Schweiz, Österrike, Finland eller Portugal. Denna har regeringen tvingats trappa ner, och vad vi fått är samma avtal som Österrike och Schweiz. Därför skorrar det illa, när handelsministern i propositionen säger att de centrala svenska önskemålen i huvudsak har uppfyllts. Eller som herr Feldt uttryckte det i sin omedelbara kommentar till undertecknandet: ”I förhandlingarna har uppnåtts en utformning av konkurrensregler, skyddsklausuler och ursprungsregler som i allt väsentligt svarar mot våra intressen och önskemål.” Men detta är ju inte sant, herr handelsminister. Ursprungsreglernas utformning svarar ingalunda mot våra intressen och önskemål. Fråga företagen om de är till freds med skyddsklausulernas utformning! Varför över huvud taget försköna? Det blir ju inte resultatet bättre av. De svenska förhandlarna gjorde säkert sitt bästa. Men det utgör ingen anledning att haussa upp slutresultatet! Vi vet ju att Sverige inte hade mycket att sätta emot och att man därför inte på avgörande punkter kunde rucka motsidans bud. Inte heller, herr talman, kommer det att underlätta våra ansträngningar att uppnå framtida förbättringar i avtalet, om handelsministern och andra medlemmar av regeringen fortsätter att teckna förhandlingsresultatet i så rosa färger. Betonar man hela tiden hur nöjd man är, kommer kraven på förbättringar att få liten tilltro. Sanningen är ju att den frihandel vi så småningom uppnår är underkastad en rad begränsningar och osäkerhetsmoment. Det nya avtalet är både mindre generöst och mindre omfattande än den konvention som reglerar EFTA-handeln. Det gäller ursprungsreglerna: EFTA har 50-procentsregeln, men i EEC-avtalet är ursprungskontrol len krångligare och mera restriktiv. Det gäller varuomfattningen: den är snävare i EEC-avtalet. Det gäller bestämmelser om icke-diskriminering beträffande etableringsrätten och offentlig upphandling: EFTA-konventionen innehåller sådana bestämmelser, men inte vårt EEC-avtal. EFTA-konventionen ger också större rättssäkerhet när det gäller beivrande av brott mot konkurrensreglerna eller tillgripande av skyddsåtgärder på grund av sektoriella eller regionala svårigheter, eftersom i EFTA eventuella åtgärder måste beslutas av ministerrådet, där vi är representerade. Enligt EEC-avtalet kan ett enskilt land vidta ensidiga skyddsåtgärder vid exceptionella förhållanden, t.o.m. utan föregående anmälan. Handelsministern är optimistisk och tror att det här inte kommer att ske, men det minskar inte otryggheten för företagen, inte heller deras svårigheter att planera Till otryggheten bidrar de nya ursprungsregler som ingått i överenskommelsen och som komplicerar företagens planering och administration. På denna punkt visar utrikesutskottet en mer kritisk attityd än handelsministern.

Det är ett framsteg i förhållande till propositionen, vilken knappast ger en rättvisande bild av de problem de nya reglerna kan skapa. De innebär ju att nya hinder i handeln med Storbritannien och Danmark liksom med övriga EFTA-länder skapats. De medför ökade kostnader för lagring och administration för företagen. De favoriserar produktionssamarbete med företag inom EEC men hämmar produktionssamarbete t.ex. med japanska eller amerikanska företag eller import av delar och halvfabrikat från östländer eller u-länder. Denna styrning kan på sikt få allvarliga verkningar och kan t.ex. minska effekten av de generella tullpreferenser som vi från och med i år beviljat u-länderna. Andra effekter kan också väntas. Vår moderna verkstadsindustri köper ju ofta delar från underleverantörer i andra länder. I det sammanhanget kan reglerna visa sig bli besvärande för den internordiska handeln, för stora exportföretag lika väl som för mindre och medelstora företag. Också den interna fabrikant enligt E TA-handeln drabbas. Hittills har en svensk TA:s ursprungsregler kunnat använda tyskt eller franskt material upp till 50 procent av slutproduktens värde och ändå kunnat sälja tullfritt till t.ex. Finland. fr.o.m. den 1 april 1973 måste han tillämpa EEC-reglerna, vilket i princip innebär att det tyska eller franska materialet måste byta tullnummer om slutprodukten skall bli tullfri. Det kan innebära en avsevärd begränsning och betyder att i realiteten nya handelshinder upprättas inom EFTA-handeln. Den 1 juli 1977, när den fullständiga tullfriheten inträder, kommer emellertid allt material från EEC att betraktas som ”inhemskt material”. Först då kan man utan komplikationer använda dylikt material från EEC-länderna i EFTA-handeln. Mot den här bakgrunden har vi från folkpartiet föreslagit att Sverige snarast möjligt upptar diskussioner i det gemensamma förvaltningsorganet om förenkling av ursprungsreglerna. Speciellt angeläget är att avlägsna de svårigheter för EFTA-handeln som jag just berört. På den punkten föreslår vi därför i en reservation att de påbörjade diskussionerna med både EEC och EFTA-staterna skall bedrivas med stor skyndsamhet. Herr talman! Avtalet inger också be ymmer både för det svenska jordbruket och för det svenska fisket. När Storbritannien nu övergår till EEC'ss prisoch marknadspolitik på jordbruksområdet, försämras avsevärt våra möjligheter att fortsätta den traditionella exporten av bl.a. bacon, smör och vete till Storbritannien. Det är också troligt att en del av den svenska exporten till de nuvarande sex EEC-länderna kommer att gå förlorad, eftersom vi vet att både Danmark och Irland står väl rustade att på det här området utnyttja fördelarna av sitt medlemskap. Paradoxalt nog kan effekten av frihandelsavtalet bli en minskad handel med jordbruksprodukter för Sveriges del. Vi föreslår därför i en reservation att man snarast möjligt från svensk sida utnyttjar den möjlighet som finns enligt avtalet att ta upp problem på jordbruksområdet. Vi föreslår också att förhandlingarna med kvarvarande EFTA-länder i fråga om export av jordbruksprodukter snarast fullföljes. Liknande ansträngningar måste göras beträffande fisk och fiskvaror, som enligt EEC:s definition Nr 138 betraktas som jordbruksvaror och alltså i princip tullbeläggs. Det gäller Tisdagen den också exempelvis fiskkonserver, vilket medfört att den största fabrikan 12 december 1972 ten av fiskkonserver, Abba, nu beslutat flytta en del av sin verksamhet till — — mr Danmark. Det beslutet, liksom andra liknande, innebär minskad syssel Avtal med EEC, sättning i Sverige. REN Herr talman! Det är ingen överdrift att säga att förhandlingsresultatet inger bekymmer för det svenska fiskets framtida utveckling, eftersom både avsättningsmöjligheterna och lönsamheten försämras. Vi bör därför förhandlingsvägen snarast söka uppnå förbättringar. Av vad jag redan har sagt framgår att Sverige i sina förhandlingar med EEC inte uppnått de ”omfattande, nära och varaktiga ekonomiska förbindelser” som den svenska regeringen gjort till sin målsättning. Avtalet är begränsat till tullavvecklingen och omfattar alltså inte de många områden vid sidan av handeln som påverkar företagens konkurrensvillkor. Följaktligen ger det inte svenska företag de garantier för att kunna konkurrera på lika villkor som var Sveriges önskemål. Av detta bör den svenska regeringen dra åtminstone två slutsatser. Den ena slutsatsen måste vara att det nu är viktigare än någonsin att föra en näringspolitik som stimulerar den svenska företagsamheten, som ökar lönsamheten i företagen och som stärker deras möjligheter att hävda sig på exportmarknaden. Från den synpunkten är det illavarslande att regeringen drev igenom beslutet om att fördubbla löneskatten, en åtgärd som ju ironiskt nog träder i kraft samtidigt med vårt avtal med EEC. I stället gäller det att undvika pålagor och att satsa på stimulans, exempelvis på exportfrämjande åtgärder. Mycket kan där göras både på informationssidan och på kreditsidan. Här har regeringens initiativ hittills varit alldeles för blygsamma. Den andra slutsatsen är att det är angeläget att utveckla samarbetet med EEC till allt fler områden. Jag har redan nämnt några av de viktigaste där det kan få allvarliga återverkningar om vi lämnas utanför, t.ex. industripolitiken, forskningen och det tekniska utvecklingsarbetet. Ett par områden där det är speciellt angeläget att vi får vara med gäller det tekniska normarbetet och arbetet på att undanröja icke-tariffära hinder. Här räcker det inte med att gemenskapen förklarar sig beredd att inbjuda Sverige när detta anses lämpligt — inte minst med hänsyn till verkstadsindustrin bör vi begära att få vara med från början om utformningen av sådana bestämmelser. Ett annat område av stor betydelse för den lika konkurrensen utgör bestämmelserna rörande offentlig upphandling inom EEC. Här har EEC ministerråd godkänt två direktiv rörande upphandling av alla slag av offentliga anläggningsarbeten, även t.ex. bostäder. Oroande är att det i bägge fallen medtagits en klausul som innebär att anbudsberättigade enligt EEC :s interna bestämmelser skall vara företag som är registrerade i något av medlemsländernas handelsregister. Denna klausul skulle lätt kunna tas till intäkt för att utesluta utomstående länders företag. Vi tycker därför att en av de första frågorna att aktualisera efter EEC-avtalets ikraftträdande bör vara förhandlingar om en specialöverenskommelse med gemenskapen just på det här området. Därför har vi också i en reservation begärt att Sverige lägger speciell vikt vid att i direktkontakt med EEC söka finna praktiska former för en sådan svensk medverkan i samarbetet inom EEC på områden som ligger utanför nu träffat avtal. När det gäller utvecklingen av vårt samarbete med EEC visar utskottet en mer restriktiv attityd än departementschefen. Propositionen talar om att formen, omfattningen och djupet i samarbetet inte har preciserats utan får bli föremål för överläggningar. Men för utskottsmajoriteten är frihandelsavtalet den enda formella ram som i praktiken kommer i fråga för en utveckling av samarbetet. Här stämmer utskottets skrivning illa med den attityd regeringen intagit. Även sedan medlemskapsalternativet avskrevs har från regeringens sida slagits fast att man kunde tänka sig olika anslutningsformer. Det betonades att innehållet i avtalet var det viktigaste. Från regeringshåll har också understrukits att vad som nu uppnåtts är en etapplösning.

På de punkter i avtalet där de svenska intressena inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning borde det råda enighet mellan oss och regeringen om att förbättra det nu uppnådda resultatet. Vid en sådan utvidgning av samarbetet blir det naturligt att ta hänsyn till de erfarenheter som det nu ingångna avtalet ger. Också den vidare utvecklingen inom EEC på en rad områden kan komma att ge nytt material för de bedömningar som måste göras. Liksom hittills måste en grundläggande förutsättning vara att samarbetet med EEC inte får försvåra eller omöjliggöra ett strikt iakttagande av de krav som neutralitetspolitiken ställer. Herr talman! Det är bara genom en utveckling av samarbetet som Sveriges förhandlingsmål ”omfattande, nära och varaktiga” relationer med EEC kan uppnås. Vi har föreslagit att förberedelserna härför skall startas utan dröjsmål. Detta har tyvärr utskottsmajoriteten avstyrkt. Vår ståndpunkt finns därför redovisad i den reservation som lämnats från de båda folkpartiledamöterna i utskottet. Herr talman! Till reservationen 1, som är signerad av herr Dahlén och mig, vill jag yrka bifall.